Herr talman! Jag är tacksam över att parallellen till jordbrukspolitiken i finansministerns svar var avsedd som ett skämt — det framgick inte helt tydligt av svaret. Jag är till freds med den precisering som nu har skett. Jag är däremot litet förundrad över att finansministern tycker att den beskrivning av företagarnas beteende när det gäller investeringar som görs i SAMAK-rapporten inte har någon giltighet i dag. SAMAK-rapporten kom i oktober, och finansministern var då beredd att förorda nya institutioner, som skulle medge en politisk styrning av investeringarna därför att företagarna inte investerade tillräckligt utan ställde för stora lönsamhetskrav. I dag är så inte längre fallet. Detta visar kanske faran i att rusa ut med politiska lösningar för att förändra beteendet på marknaden — när det bara några månader efteråt kan konstateras att situationen ter sig helt annorlunda. Svaret på min första fråga, om prisbildningen, innebär däremot att finansministern skjuter ett verkligt grundskott mot marknadsekonomin. Prisbildningen är något av marknadsekonomins hjärta. Om man tror att det — Prot. 1985/86:62 går till så på marknaden att företagarna, de personer som ideligen pekas uti 21 januari 1986 SAMAK-rapporten, fritt sätter priserna, att konsumenterna är oförmögna att välja mellan alla de varor och tjänster som finns på marknaden och att de inte alls är känsliga för de priser som företagarna sätter, då menar jag att man har underkänt hela denna grundläggande mekanism i marknadsekonomin. Och jag är litet förvånad över att Kjell-Olof Feldt, som i andra sammanhang brukar säga att han själv är marknadsekonom, är beredd att instämma i den grundläggande kritik som förekommer i SAMAK-rapporten på det här området. Kjell-Olof Feldt frågar: Vad är den liberala modellen, det liberala svaret på SAMAK-rapporten? Vad gör man om man inte är beredd att satsa på en s.k. förhandlad inkomstpolitik? Ja, den modellen bygger i mycket på den gamla svenska modellen, där man har en boskillnad mellan arbetsmarknadens parter och statsmakterna. Självfallet betyder de beslut statsmakterna fattar en hel del när det gäller förutsättningarna för förhandlingarna på arbetsmarknaden. Men man skall inte blanda ihop de här rollerna på det sätt som förutsätts i SAMAK-rapporten. Vi skall återkomma om några dagar i vårt budgetalternativ och precisera hur vi tycker att den här modellen skall se ut. Men låt mig bara rubrikmässigt nämna några punkter: Vi menar att en förutsättning är en mycket stram utgiftspolitik, som gör antiinflationspolitiken, prisstabiliseringspolitiken, trovärdig. Det är viktigt att säga nej till skattehöjningar, att inflationsskydda skatteskalorna. Staten måste som arbetsgivare uppträda tuffare i löneförhandlingarna än vad som har skett under de senaste åren. Vi menar också att en mycket viktig ingrediens är en reformerad arbetslöshetsförsäkring, som innebär att arbetsmarknadens parter tar hänsyn till effekterna av avtalen på arbetsmarknaden medan man ännu sitter i förhandlingar.

Herr talman! Jag kan helt kort instämma i de punkter som vi har haft gemensamt under tidigare riksdagar och som Bengt Westerberg nämnde här. Det är den förutsättningsskapande ekonomiska politiken som måste ligga till grund för avtalsrörelserna. Sedan handlar det naturligtvis också om relationerna mellan den politiska och den fackliga sfären. Jag nämnde tidigare att vi menar — och det har vi framhållit i svar till de fackliga organisationerna — att det skall vara fråga om likaberättigade och obundna parter som möts i fria förhandlingar, och att det skall finnas klara gränser mellan de förhandlande parternas ansvar och det politiska ansvaret för den ekonomiska politiken. Vi noterar också — men det har inte Kjell-Olof Feldt kommenterat — att den modell som etablerades med löntagarfonderna och därefter förnyelsefonderna inte har lyckats åstadkomma de begränsningar i avtalsrörelserna som var avsedda, och i båda fallen har vi ju gått emot fonderna. Det handlar givetvis också om att ge klara besked om sina kommande ad planer under den tid som avtalen avses gälla. Det kan vara fråga om både skatter och andra ekonomiska ting av betydelse. Jag tror att statsmakternas trovärdighet och möjligheter att driva en stabiliseringspolitik skulle öka om valperioderna förlängdes. Det kan tyckas att detta ligger något vid sidan om, men enligt vår uppfattning gör det inte det. Statsmakterna skall i god tid före förhandlingsstarten ange de samhällsekonomiska villkoren, och statsmakterna skall arbeta med realistiska inflationsmål. Inflation som är orsakad av händelser i utlandet måste ju hela folkhushållet bära. Statsmakterna måste med kraft och uthållighet bevisa att för stora löneökningar ej korrigeras genom devalveringar. Det är bra att det i finansplanen sägs klart ut att detta numera är en gemensam uppfattning. För att man skall komma bort från alla klausuler måste avtalen synkroniseras i tiden, heter det. Jag tycker att det är en av de bästa saker som hänt inför den nu aktuella avtalsrörelsen, att man lyckades med en synkronisering i tiden. Däremot har man inte lyckats stävja de här klausulerna, och där återstår alltså mycket att göra. Till sist vill jag säga att vi har alla målsättningen låg inflation och hög sysselsättning. Men det finns naturligtvis anledning att föra debatten vidare om vilka modeller som skall väljas, och det har även dagens diskussion visat.

Herr talman! Bengt Westerberg trodde att jag yttrade mig i skämtsamma ordalag om jordbrukspolitiken. Tyvärr — jordbrukspolitiken är ingenting att skämta om, Bengt Westerberg, så det skulle jag inte våga göra ens i denna lokal. Men när jag funderar över vad vi har sagt i den här debatten, så är jag inte säker på att åsiktsskillnaderna i fråga om de reella förutsättningarna är så förfärligt stora, utom kanske på en punkt. Såvitt jag förstår säger Ulf Adelsohn, Bengt Westerberg och Olof Johansson samtliga att den ekonomiska politiken måste läggas till rätta för att avtalen och lönebildningen skall få ett önskvärt innehåll. Vi talar om att hålla tillbaka skattehöjningar, enligt Bengt Westerberg. Jag håller med honom. Vi skall sänka marginalskatterna, säger Ulf Adelsohn. Jag har svårare att hålla med honom. Jag instämmer med alla tre talarna när de säger att vi måste hålla tillbaka den offentliga konsumtionen för att bereda utrymme, så att den privata konsumtionen kan öka under åren framöver i takt med stigande reallöner. Så alla inser vi nog — och svenska folket inser nog också väldigt väl — att besluten i denna sal spelar den avgörande rollen för vilken standardutveckling medborgarna får under de kommande åren. Alla fackliga förtroendevalda inser att lönerörelserna, de hårda bataljerna, de svettiga nätterna osv. ändå inte leder till så särskilt mycket, om Sveriges regering och Sveriges riksdag bestämmer sig för någonting annat. Detta har ju genomsyrat den lönepolitiska debatten i Sverige de senaste 15 åren — det är skattepolitiken, den offentliga utgiftspolitiken som i grunden avgör om de arbetande människorna i Sverige skall få något utrymme för en höjd standard. Så har det varit och så kommer det att förbli. Var skiljer vi oss då åt? Jo, jag tycker att jag insett detta framför allt när jag lyssnat till Ulf Adelsohn. Han säger att lägger man bara allt till rätta med lägre skatter och lägre offentliga utgifter, så kommer också löneökningarna att bli låga. Men då bortser Ulf Adelsohn — och jag är rädd att detta gäller även Bengt Westerberg — från det förhållandet att löner sätts på en marknad. Jag skulle, herr talman, vara beredd att utropa mig till den ende riktige marknadsekonomen i den här församlingen, den ende som begriper att det är marknadsförhållandena, efterfrågan på arbetskraft och möjligheten att utnyttja vinstsituationen i företagen, som avgör vilka löner det blir. Det hjälper inte hur mycket Ulf Adelsohn står och lovar sänkta skatter — om det finns utrymme på marknaden för att höja lönerna. Man ställer fackföreningarna, de fackliga ledarna, inför en omöjlig situation, om man kräver att de skall underlåta att utnyttja marknadssituationen. Jag tycker att de skall få vara med och diskutera med regeringen i den här processen, hur vi skall lösa denna ganska omöjliga ekvation. Sedan kommer vi till riksdagen, och då får ni här underkänna vad vi har kommit fram till tillsammans med de fackliga organisationerna. Så får riksdagen ta ansvar för vad som händer; vi är tillbaka i den liberala modellen, och alla är förhoppningsvis nöjda.
Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har — mot bakgrund av att det i pressen skulle ha uppgetts att en mor, som var inneboende hos sin son, beskattats för denna förmån — frågat mig dels mot vilka släktingar jag anser att en person bör ha rätt att utan skattekonsekvenser ge praktiskt uttryck för sin omtanke och tillgivenhet, dels om jag avser att med anledning av nämnda skatteärende vidta någon åtgärd. Om någon låter en släkting utan ersättning få bo hos sig och få den omvårdnad som kan behövas, medför detta inte någon beskattning av den inneboende. Jag bortser då från att beskattning givetvis kan ske om fri bostad och kost erhålls som ersättning för arbete. Såvitt framgår av kammarrättens dom i det mål som Gunnar Biörck torde syfta på var det där inte fråga om en sådan situation. Det synes över huvud taget inte ha varit fråga om ett inneboende. Modern hade givit bort sina andelar i en jordbruksfastighet men förbehållit sig en dispositionsrätt till bostadsbyggnaden. Något förenklat var frågan om modern eller de nya ägarna skulle beskattas för bostadsvärdet. Jag finner ingen anledning att vidta någon åtgärd med anledning av skatteärendet i fråga.

Herr talman! Efter den tidigare, omfattande och principiellt viktiga debatten på högsta ekonomisk-politiska nivå har vi nu kommit till ett väsentligt stillsammare tankeutbyte mellan finansministern och en företrädare för det parlamentariska fotfolket. Jag ber att få tacka Kjell-Olof Feldt för den utredning han förebragt i sitt svar, som inte alldeles oväntat visar att vad som står i tidningar inte alltid är alldeles riktigt. Å andra sidan är det ändå den vägen som en och annan frågeställning, som annars kanske inte hade blivit observerad, kan aktuali Seras. Vi har nu fått ett klart och distinkt besked att sammanhållning mellan generationerna också i boendet inte kommer att belastas med någon orättfärdig och orättmätig beskattning. Det är bra att detta blivit sagt och satt på papper. Det bör observeras och återges i taxeringsnämndernas handböcker. Jag begär för min del inte att finansministern själv skall vidta några åtgärder i saken. Frasen om ”åtgärder” hör uppenbarligen till kammarkansliets formella rutiner, till den verkan det hava kan. Med detta, herr talman, och med finansministerns benägna hjälp kanske detta tankeutbyte kan begränsas till det nu sagda.

Herr talman! Johnny Ahlqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillförsäkra alla som bor i landet hälsooch sjukvård på lika villkor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara även på Margö Ingvardssons interpellation. Anledningen till frågan är att Helsingforss läns landsting har beslutat att avgiftsbelägga distriktssköterskornas sjukvårdande verksamhet. Interpellanterna menar att införandet av avgiften innebär stor risk för att många människor drar sig i det längsta för att söka hjälp. I regeringens proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården , som riksdagen har ställt sig bakom, har regeringen uttalat att den andel av kostnaderna för lika hälsooch sjukvård som finansieras genom direkta patientavgifter i samband med vårdbesök etc. måste hållas så låg, att den inte utgör hinder för behövlig vård. Detta är en välfärdspolitiskt central princip som vi måste slå vakt om. Exempelvis har den avgiftsfria mödra-barnhälsovården lett till stora hälsomässiga framgångar. man från sjukförsäkringen enligt lagen om allmän försäkring får en patientavgift tas ut av den försäkrade. Varje landsting beslutar självt om en avgift skall tas ut eller ej. I 11 § i samma förordning har regeringen dock bestämt att denna avgift ej får överstiga 25 kr. för en sjukvårdande behandling av annan än läkare, dvs. exempelvis en distriktssköterska. Staten har således bl.a. mot bakgrund av en strävan att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från sjukvård satt ett tak för avgiften. För den som är i behov av mycket sjukvård och läkemedel finns också ett särskilt högkostnadsskydd. Enligt min mening bör dock staten inte ytterligare detaljreglera landstingens avgiftssättningar. Jag avser därför inte att nu föreslå regeringen någon ytterligare åtgärd.

Herr talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att svaret inte direkt är ägnat att skapa några förhoppningar hos människor som i dag hyser oro för det systemskifte som håller på att genomföras hos vissa borgerliga sjukvårdshuvudmän. I min interpellation har jag tagit upp bl.a. frågan om vård på lika villkor, men också riskerna för att besluten kan innebära att den förebyggande vården kommer i farozonen. Jag kan ingenstans i kommentarerna från socialministern utläsa något svar på de frågor som jag har ställt, men jag kan väl förutsätta att socialministern inte kommer att godkänna vilka systemskiften som helst i landstingen. Jag hoppas att socialministern här i dag kommer att vidareutveckla sitt svar. I hälsooch sjukvårdslagen anges målen för all hälsooch sjukvård, och där fastläggs att hela befolkningen skall ha tillgång till vård på lika villkor. För sjukvårdens huvudmän finns preciserade krav på att hälsooch sjukvården skall vara av god kvalitet och lättillgänglig, främja kontakten mellan patienter och vårdpersonal samt förebygga och ge trygghet. I hälsooch sjukvårdsutredningen som föregick lagens tillkomst föreslogs att hälsooch sjukvården skall förebygga, uppspåra, utreda och behandla. Ordet ”uppspåra” finns inte i lagtexten, eftersom det anses ingå i den förebyggande verksamheten. I lagens första paragraf står det inskrivet att syftet bl.a. är att förebygga, så nog kan man konstatera att den förebyggande verksamheten i lagen ges hög prioritet. Lagen är en ramlag, som innebär att landsting eller motsvarande har den primära och övergripande uppgiften att handha hälsooch sjukvården. Med denna uppgift måste naturligtvis också följa ett ansvar för att följa lagens intentioner. Men även socialstyrelsen och regeringen har sitt ansvar — socialstyrelsen som tillsynsmyndighet och regeringen genom sin rätt att meddela föreskrifter för verksamhetens bedrivande. Inför 1986 års budget fördes i ett landsting en debatt, där uppfinningsrikedomen var väldigt stor när det gällde finansieringen — speciellt med hjälp av nya avgifter. Man kan ifrågasätta om många av de förslag som ventileras i borgerligt styrda landsting över huvud taget överensstämmer med hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Ett av dessa förslag är att avgiftsbelägga distriktssköterskornas verksamhet. Men också andra åtgärder har diskuterats. fr.o.m. årsskiftet 1985-1986 skall det inom Helsingforss läns landsting kosta 25 kr. att besöka distriktssköterskan. Detta beslut har fattats efter ett politiskt maktskifte i Helsingforss läns landsting, där ett folkpartistiskt landstingsråd står i spetsen för den nya regimen. När detta beslut blev känt uppstod en kraftig reaktion bland berörd personal och allmänhet. Denna reaktion kom inte enbart inom Helsingforss läns landsting, utan reaktionen har varit likartad även i andra delar av landet. Inte alla besök skall kosta pengar, säger man, utan uppsökande och förebyggande verksamhet skall vara avgiftsfri. Men hur fungerar distriktssköterskornas arbete praktiskt i dag, och i huvudsak vilka grupper av människor är det man arbetar med? Var går gränsen mellan sjukvårdande och förebyggande åtgärder? I distriktssköterskornas uppgifter ingår bl.a. att sprida och ansvara för allmän hälsoupplysning i förebyggande syfte samt att bedriva sjukvård. Dessa uppgifter fullgörs oftast i kombination. Det är ingen överdrift att säga att det kommer att vara mycket svårt att avgöra var gränsen går och att detta innebär risker för godtycke. Verksamheten bedrivs i dag utifrån en helhetssyn, och det innebär en splittring och en försämring om man nu skall rycka ut de rent sjukvårdande uppgifterna och avgiftsbelägga dem. Distriktssköterskan fungerar i dag som en samordnande person när det gäller uppsökande och förebyggande verksamhet. Det är inte lätt att skapa förtroende, om omvårdnaden ibland skall kosta pengar och nästa gång skall vara fri. Det nya systemet innebär i stället att det kommer att bli svårare att genomföra uppsökande och därmed förebyggande verksamhet. De besök som i dag initieras av distriktssköterskan därför att hon vet att folk behöver hjälp går inte att genomföra om de är avgiftsbelagda — för det går väl inte att begära betalning för något som folk inte bett om? Detta kan innebära att avgiften får till följd att människor missköter sina krämpor, som då förvärras och blir svårare att bota. Följden blir dyrare behandling på institution och hårdare belastning på läkarsidan. Vilka drabbar avgiften? Jo, i huvudsak de mest utsatta grupperna i samhället: pensionärer, barnfamiljer, handikappade och invandrare. För trots 15-kortet innebär det att man måste betala 750 kr. innan vården är fri. För dessa grupper kan det vara stora pengar. Som jag sade inledningsvis fastläggs i lagen vård på lika villkor och förebyggande vård. Det är inte bara i denna lag man prioriterar den förebyggande verksamheten. Om jag inte missminner mig har det även kommit rekommendationer från Världshälsoorganisationen om vikten av detta. Avslutningsvis vill jag därför ställa följande fråga: Om sjukvårdens huvudmän fattar beslut som innebär att den förebyggande sjukvården begränsas eller åsidosätts på grund av t.ex. kortsiktiga ekonomiska vinstintressen, är man då beredd från regeringens sida att meddela föreskrifter enligt lagen till skydd för enskilda eller beträffande verksamhetens bedrivande?

Herr talman! Jag tackar för svaret på min andra fråga — den första frågan är obesvarad. Är det ett förbiseende, eller är det verkligen så att socialministern inte har någon som helst uppfattning om konsekvenserna av att man inför patientavgift hos distriktssjuksköterskorna? Att man i Helsingforss län har infört den här avgiften är inte bara en angelägenhet för landstinget här i Helsingfors. Diskussion om nya vårdavgifter pågår i flera landsting, och införandet av avgiften i Helsingfors kan bli vägledande för landet i övrigt. Regeringen har ett övergripande ansvar för landets hälsooch sjukvårdspolitik. Visserligen har vi genom ramlagstiftning avskaffat möjligheterna till central detaljreglering, men detta får inte innebära att regeringen uppgivet åser att sjukvårdshuvudmännen genom beslut i detaljfrågor spolierar uppsatta mål för sjukvårdspolitiken. Det minsta man kan begära, tycker jag, är att regeringen uttrycker en åsikt när så sker. Införandet av avgifter hos distriktssköterska har enligt rapporter från olika mottagningar redan medfört en rad negativa effekter för distriktssköterskornas möjlighet att arbeta. Patientbesöken på mottagningarna har reducerats med mer än hälften, och patienter vägrar i hemmen att släppa in distrikts "sjuksköterskorna. Ja, på det här sättet får givetvis distriktssköterskorna bättre med tid för de nya administrativa uppgifter som ålagts dem. Vi vet att avgifter alltid fungerar som en spärr, vilket också är en av avsikterna med att införa olika avgifter. På så sätt uppfostrar vi människorna att tänka efter två gånger om det verkligen är nödvändigt att uppsöka sjukvården. Att jag har rätt i påståendena att avgifterna fungerar som en spärr och att detta också är avsikten med dem bekräftas i interpellationssvaret. Varför skulle annars socialministern framhålla att den avgiftsfria mödraoch barnhälsovården har lett till stora hälsomässiga framgångar? Vi vet att mödrahälsovården utnyttjas till hundra procent av de blivande mödrarna just därför att den är avgiftsfri. I de riktlinjer för hälsooch sjukvårdspolitiken som det rått politisk enighet om har vi poängterat att människor i första hand skall vända sig till primärvården, på den nivå som sjukdomen kräver. Många har valt distriktssköterskan just därför att den vårdformen har varit fri från byråkrati och avgift. Sjukvården har kunnat förmedlas direkt antingen i hemmet eller på mottagningen. Distriktssjuksköterskan har också en viktig funktion i samarbetet med hemtjänsten, och den lär bli viktigare med tiden inom den slutna vården och det förebyggande hälsoarbetet. Avgifter och ökad byråkrati medför risk för att det här spolieras. Så till min andra fråga, som gäller principen om vård på lika villkor. Riksdagen har nyligen beslutat att avskaffa de differentierade vårdavgifterna, bl.a. därför att de var ett avsteg från principen om vård på lika villkor. På samma sätt som det måste anses som ett avsteg från denna princip att man betalar direkt efter vilken inkomst man har, vilket var fallet med de differentierade vårdavgifterna, måste det vara ett avsteg att man får betala hos distriktssjuksköterskan beroende på i vilket län man råkar bo. I hälsooch sjukvårdslagen står det inskrivet att principen om vård på lika villkor skall gälla oberoende av både inkomst och bostadsort. Någon gradering av dessa kriterier finns inte, och jag ber därför om en förklaring till skillnaden i synsätt på vad som är avsteg från principen om vård på lika villkor.

Herr talman! Vad jag har redogjort för i mitt svar är vilka regler som gäller. Vi har alltså en lagstiftning som ger landstingen en allmän rätt att ta ut vårdavgifter när det inte sägs något annat. Den enhetliga patientavgift vi har infördes för läkarvård 1970 och för sjukvårdande behandling 1976. I princip har det alltså alltid funnits avgifter för den enskilde för både sjukvård och sjukvårdande behandling — före de här årtalen gällde nämligen andra bestämmelser. Margö Ingvardsson säger i sitt inlägg att hon inte har fått svar på sin första fråga. Hon säger också att hon tycker att jag skall uttrycka en åsikt, och det skall jag göra. Jag tycker att det är mycket tvivelaktigt att, som Helsingforss läns landsting här har gjort, besluta om avgifter när det gäller besök hos distriktssjuksköterskor. Precis som Johnny Ahlqvist säger: Var går gränsen mellan förebyggande insatser och sjukvård? När jag säger i mitt svar att jag inte är beredd att föreslå regeringen någon ytterligare åtgärd, så gör jag det i den förvissningen att detta inte kommer att följas i något annat landsting, och jag är inte heller säker på att det beslut som Helsingforss läns landsting har fattat kommer att bestå. Jag har varit i kontakt med Landstingsförbundets ordförande, som till mig säger att det, såvitt han vet, inte finns några sådana planer i andra landsting. Det har gjorts en utredning i ett annat landsting, men i övrigt finns det inga planer på att använda den här paragrafen i förordningen till att avgiftsbelägga besök hos distriktssköterskor. Herr talman! Därmed hoppas jag att jag har varit tydlig nog i de svar som har efterlysts.

Herr talman! Socialministern har, helt korrekt, hänvisat till gällande regler och avstått från att uttrycka några åsikter i sitt interpellationssvar. Socialministern säger att det alltid har funnits avgifter för sjukvårdande behandling, både innan och sedan avgifterna infördes 1970. Men det har icke tidigare funnits avgifter inom distriktssjuksköterskevården. Detta har varit ett område som av hävd, precis som barnhälsovården och mödrahälsovården, ansetts vara så viktigt i det förebyggande arbetet att det skulle vara avgiftsfritt. När man skulle ändra litet inom systemet 1976, utfärdade Landstingsförbundet 1975 rekommendationer till landstingen om att distriktssjuksköterskeverksamheten skulle hållas avgiftsfri när man bedömde inom vilka områden man skulle ta ut de 25 kronorna. Det hade varit bra, tycker jag, om socialministern i svaret åtminstone hade hänvisat till Landstingsförbundets rekommendationer och instämt i dem. Men jag är ändå glad att socialministern muntligen från talarstolen har uttryckt sina tvivel när det gäller dessa avgifter. Jag tror att det har betydelse för de diskussioner som pågår inom andra landsting. Jag hoppas också att det får till följd att man i Helsingforss läns landsting snarast river upp detta beslut, så att distriktssjuksköterskorna kan jobba efter de intentioner som vi har varit överens om när det gäller primärvården. Jag vidhåller att avgift hos distriktssköterska strider mot principen om vård på lika villkor. Det innebär inte lika villkor över landet, om man måste betala, därför att man bor i Helsingforss län, men får vård utan avgift i ett annat län — då är det olika villkor.

Herr talman! Jag tycker att jag har uttryckt mig klart beträffande möjligheten att ta ut avgift när det gäller besök hos distriktssköterskor. Till Johnny Ahlqvist vill jag säga: Jag tror inte att några sjukvårdshuvudmän har planer på en sådan här ändring när det gäller de förebyggande insatserna. Om den situationen skulle uppstå får naturligtvis regeringen se på vilka åtgärder som behöver vidtas.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att utreda frågan om en högskola för södra Helsingforssregionen. Jag är medveten om att det inom Helsingforssregionen finns en regional obalans i så måtto att större delen av den högre utbildningen och forskningen finns i de centrala och norra delarna av regionen. Nu finns i anslutning till Huddinge sjukhus medicinsk och odontologisk utbildning och forskning samt vårdutbildning. I Haninge finns yrkesteknisk högskoleutbildning inom det byggnadstekniska området, och i Södertälje finns förskollärarutbildning och klasslärarutbildning. I årets budgetproposition föreslås att yrkesteknisk högskoleutbildning inom det verkstadstekniska området förläggs till Södertälje. Det är enligt min uppfattning angeläget att pröva möjligheterna att inom de för högskolan totalt tillgängliga ramarna förlägga ytterligare högskoleutbildning till den södra delen av Helsingforssregionen. Någon ny högskola behöver inte upprättas för detta ändamål. Tvärtom är det rationellt att repliera på den högskoleorganisation som finns och således i stället decentralisera från de befintliga enheterna i Helsingfors. Detta är i första hand en fråga för dessa enheter, i samverkan med kommunerna och landstinget.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Det är uppenbart att vi är eniga om att den nuvarande situationen med den väldigt starka koncentrationen av den högre utbildningen här i Helsingforss län inte är tillfredsställande. Att utbildningen är så pass koncentrerad som den är har mycket påtagliga konsekvenser. Benägenheten till högre studier avtar drastiskt med avståndet till högskolan, även i ett så tätbebyggt område som Helsingfors och trots de förhållandevis goda kommunikationer som vi har här. Jag redovisar i min interpellation resultatet av en utredningsverksamhet som bedrivits i Haninge kommun. Den ger vid handen att det är dubbelt så vanligt att invånare i de norra kommunerna i Helsingforssområdet läser vid universitet som att invånare i de södra kommunerna gör det.

Även om det kan finnas många orsaker till detta, t.ex. den sociala sammansättningen av befolkningen, bestyrker undersökningen onekligen att avståndet till utbildningsplatsen spelar en väldigt stor roll. Intervjuundersökningar som gjorts visar också att det är många som drar sig för att söka sig till högre studier på grund av restiderna, som ju faktiskt kan bli betydande även i en sådan här region. Särskilt påtagligt är det här naturligtvis för dem som deltidsstuderar, som alltså skall kombinera studierna med hemarbete eller yrkesarbete av något slag. Därför måste det vara ett väldigt viktigt element i ansträngningarna att skapa en bättre balans i utvecklingen av Helsingforssregionen att se till att man decentraliserar utbildningen och inte minst att vi får till stånd en ordentlig och omfattande högskoleutbildning i den södra delen av länet. Utbildningsministern uttalade sig i princip positivt till en sådan här decentralisering men sade att den borde ske inom nuvarande ramar och utan att man skapar någon egen högskoleutbildning. Låt mig då säga, herr talman, att jag inte tror att det går att åstadkomma några mer radikala förändringar i fördelningen av den högre utbildningen utan att bilda en egen högskoleenhet. Om detta skall ske genom att man lägger ut kurser från befintliga högskolor — vilket redan sker i viss utsträckning — så kommer det säkert att gå mycket långsamt och få en mycket blygsam omfattning. Det är också så att underlaget för en egen högskoleenhet för södra Helsingforssområdet är betydande. Även om man bara utgår från det relativt blygsamma antal människor som i dag läser på universitetet — jag tar universitetet som exempel, men detta gäller ju flera högskoleenheter — så finns det utan vidare ett underlag för en högskola i södra Helsingforssområdet av samma storleksordning som de flesta regionala högskolor ute i landet. Om man gör det djärva antagandet att det skulle bli lika vanligt att bedriva universitetsstudier för invånare i de södra kommunerna som det i dag är i genomsnitt i Helsingforss län — alltså inte den nivå som finns i de norra kommunerna — så skulle det innebära ett underlag för ett universitet i den södra delen av länet av samma storleksordning som Umeå eller Linköpings universitet. Om man skulle ha ambitionen att människor som bor i de södra länsdelarna i väsentlig grad skall kunna skaffa sig en högre utbildning där, handlar det alltså på litet längre sikt om en enhet i denna storleksordning, och att detta skulle bedrivas som något slags filialverksamhet från Helsingforss universitet och andra högskolor är knappast realistiskt, och det är knappast ens — för att använda utbildningsministerns formulering — rationellt. Säkerligen är det ur administrativ synpunkt betydligt enklare att få en egen högskoleadministration. Herr talman! Jag vill hävda att om vi vill göra någonting ordentligt åt det här, så att den ojämlikhet som för närvarande finns verkligen kan undanröjas, måste vi ha en egen högskoleenhet för södra Helsingforssområdet — som i och för sig skulle kunna ha större bredd än vad någon enskild högskola i Helsingforssregionen nu har. Det här behöver inte innebära att man samlar all utbildning på ett ställe, utan det skulle mycket väl kunna vara en högskoleenhet som bedriver utbildning på mer än en plats i den södra regionsdelen. Avslutningsvis vill jag fråga: Skall man uppfatta det svar som utbildningsministern har lämnat som ett defintivt nej till alla tankar på att försöka få till stånd en egen högskoleenhet för södra regionen, eller är det en tveksamhet som fortsatta diskussioner möjligen skulle kunna undanröja?

Herr talman! Pär Granstedt har utvecklat en lång rad skäl för en högskoleplacering i Södertälje. Jag skulle vilja ta upp ytterligare ett par att lägga till den raden. I Södertälje har vi väsentligt lägre förvärvsandel bland kvinnorna än i resten av Helsingforss län, och på det sättet är det också i jämförelse med det övriga landet. När man har gjort undersökningar för att utröna anledningarna, har man funnit dels att Södertäljes arbetsmarknad är så ensidig med inriktning på verkstadsindustri att många kvinnor inte finner lämplig sysselsättning eller arbetstillfälle där, dels att resorna till resten av länets arbetsmarknad för kvinnor är alldeles för långa. Tillgången till ett utbildningscentrum skulle därför möjligen också bidra till att så småningom höja kvinnornas förvärvsfrekvens i Södertälje. Jag talade om de ensidiga arbetstillfällena i Södertälje. De är också en anledning till att det i Södertälje finns färre människor med tradition av högre utbildning än på många andra orter i Helsingforss län. Den påverkan som en högskoleenhet mitt i samhället, i vardagen, innebär kan knappast överskattas. En sådan enhet attraherar också verksamheter av sådan typ som kunde balansera den ensidiga arbetsmarknaden. Till detta kommer att en högskola placerad i Södertälje skulle ha ett mycket mer varierat innehåll än vad många av landets övriga mindre högskolor har. För att ge några exempel: Det finns både förskollärar-, fritidspedagog-, lågstadieläraroch mellanstadielärarlinjer. Det är den del som gäller lärarutbildningarna. Men dessutom finns en mängd enstaka kurser i högskoleutbildningen som balanserar den inriktningen. Det finns t.ex. pedagogisk-administrativa kurser inom barnomsorgsområdet och en mängd företagsekonomiska kurser som numera genomförs i Södertälje. Affärsjuridik finns också och naturligtvis — eftersom Södertälje är en stor invandrarkommun -— utbildning i svenska för invandrare. Det finns alltså ytterligare skäl att utreda möjligheterna för en högskoleutbildning i Södertälje.

Herr talman! Jag har i mitt svar gett uttryck för att jag delar uppfattningen att man bör sprida den högre utbildningen och forskningsresurserna inom Helsingforssområdet mer än vad som skett. Men jag måste samtidigt påpeka att den kritik som riktas mot högskoleväsendet för närvarande går ut på att det är för mycket administration och att en för liten proportion av resurserna läggs ner direkt på utbildning och forskning. Under sådana omständigheter kan jag inte anse att inrättandet av — som Pär Granstedt säger — ett helt nytt universitet med kanske den storlek som Umeå universitet för närvarande har är motiverat. De skäl som föranledde riksdagen att en gång besluta om inrättandet av ett universitet i Norrland har inte samma styrka när det rör sig om några tiotal kilometer söder om Helsingfors. Jag tror att det rimliga är att den väldiga utbildningsoch forskningsresurs som finns vid universitetet och vid övriga högskolor i Helsingfors får disponeras på det sättet att man utnyttjar alla möjligheter att förlägga delar av verksamheten till olika områden inom regionen. Jag är helt övertygad om att få satsningar är så betydelsefulla för en balanserad regional utveckling som satsningar på forskning och utbildning. Jag är också medveten om att det finns stora regionala obalanser i vårt land, obalanser som det inte är omotiverat att, som en del gör, tala om som orättvisor. Men för att låta högskoleväsendet spela sin roll i en mer balanserad regional utveckling anser jag att krafterna måste koncentreras på ett annat sätt än att man lägger ytterligare en enhet i Helsingforssområdet.

Herr talman! Den allmänt positiva inställning till att sprida högskoleutbildning i Helsingforssregionen som statsrådet ger uttryck för noterar vi med tacksamhet. Vi hoppas att den kommer att leda till påtagliga, snara och praktiska resultat. Men frågan är om man kan nå tillräckligt långt utan också organisatoriska förändringar. I Lennart Bodströms anförande tycker jag mig skymta en något annan principiell syn på hur man uppnår effektivitet än den som jag har. Lennart Bodström verkar ha den uppfattningen att en mycket stor enhet är administrativt effektivare än flera små. Jag tror att det är ganska svårt att få belägg för denna uppfattning. Jag har haft tillfälle att besöka flera av våra mindre högskolor i landet. Jag har då kunnat konstatera att de små högskolorna ofta är överlägsna just när det gäller att använda resurserna för utbildning och forskning snarare än för administration. Det lilla formatet gör att det inte behövs lika mycket administration. Kommunikationerna mellan beslutsfattarna är enklare. Man kan arbeta betydligt mindre formellt, osv. Jag vill här också påminna om en synpunkt som jag tror Gunnar Myrdal en gång framförde, nämligen att taket på en universitetsenhet borde vara ungefär 10 000 studenter. Om vi fick en mindre högskoleenhet i den södra regiondelen och i viss mån kunde avlasta Helsingforss universitet och kanske andra stora högskolor, kan jag föreställa mig att det skulle kunna leda till en mer effektiv resursanvändning, både i den nya högskoleenheten och i de gamla, som skulle kunna banta sin administration. Detta förutsätter dock rejäla tag. Det är naturligtvis riktigt att lokaliseringen av universitetet i Umeå också har regionalpolitiska motiv. Men detsamma lär knappast kunna sägas om universitetet i Linköping, som är av ungefär samma storlek. Genom att skapa en ny högskoleenhet tror jag att man dels kan förenkla administrationen, dels kan komma till rätta med den utbildningsmässiga obalansen på ett mycket bättre sätt än vad man kan göra genom att enbart lägga ut kurser från befintliga högskoleenheter.
Herr talman! Inom de flesta områden i samhället har man nu lärt sig vilka nackdelar stora organisationer har. Man håller också på att omorganisera. Inom en större del av näringslivet bryts organisationerna upp i mindre enheter. Man finner då genast att effektiviteten blir bättre. Vi har ingen anledning att tro att inte samma effekter skulle komma till stånd om man gjorde en utbrytning från ett stort universitet och skapade en mindre enhet. Vad det talas om här är faktiskt en utredning för att studera konsekvenserna. Det finns, som vi i folkpartiet tidigare har framhållit, många andra saker som man kan göra på högskoleområdet. Man kan t.ex. skala bort onödig administration och byråkrati, typ regionstyrelserna. Men en mindre enhet med undervisning kan skapa större effektivitet, mindre byråkrati och mer tid till undervisning.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag vill redogöra för hur de av riksdagen beslutade förändringarna i propositionen om lärarutbildning för grundskolan kommer att följas upp. Regeringen lämnade i juli 1985 ett uppdrag till skolöverstyrelsen och universitetsoch högskoleämbetet att förbereda den nya lärarutbildningen och lämna underlag för de ställningstaganden som krävs. Som grund för arbetet skall självfallet ligga riksdagens beslut om lärarutbildningen, vilket också framgår av att det i uppdraget hänvisas till utbildningsutskottets betänkande . I sitt arbete med utbildningsplanen har således UHÄ t.ex. att beakta de uttalanden om utbildningens innehåll och om behörighet för antagning som riksdagen har gjort. Riksdagen kommer i enlighet med sitt beslut att under nästa riksmöte få en redovisning av vissa frågor som rör den nya lärarutbildningen, t.ex. avseende balansen mellan olika huvuddelar i utbildningen. I det uppdrag som har lämnats till UHÄ ingår att lämna regeringen underlag för en sådan redovisning. Vidare har SÖ fått i uppdrag att i samråd med UHÄ göra upp en plan för fortbildning av lärare, vilket också begärts av riksdagen. Planen skall redovisas för regeringen senast den 1 oktober 1986, och det bör vara möjligt att presentera den för riksdagen under nästa riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på också denna interpellation. När regeringen presenterade sitt förslag till hur lärarutbildningen på grundskolan skall se ut i framtiden fann vi att förslaget innehöll många och allvarliga brister. Vi valde dock att i stället för att bara yrka avslag på det försöka arbeta konstruktivt och föreslå de förändringar som vi ansåg nödvändiga för att vi skulle få en bra lärarutbildning i framtiden. Vi fick en anmärkningsvärt stor framgång med de förändringsförslag vi presenterade och fick riksdagens bifall på praktiskt taget varje punkt.

Vidare innebar riksdagsbeslutet att ämnesutbildningen för lärare i de högre årskurserna med inriktning mot orienteringsämnen förlängdes med en termin samt att utbildningen för lärare med undervisning på detta stadium skall avse årskurserna 459 i stället för 3-9, som regeringen hade tänkt sig. Dessutom skall treårig gymnasieutbildning i karaktärsämnena vara behörighetskrav för lärarutbildningen. Regeringen skall vidare lägga fram förslag om flerårig planering för kompletteringsutbildning av redan verksamma ämneslärare. Slutligen uttalades att utbildningen av lärare för grundskolan och gymnasieskolan skall planeras så att inga hinder skapas för dem som vill ha dubbel behörighet. Som utbildningsministern har redovisat kom sedan utredningsdirektiven till skolöverstyrelsen och till UHÄ. Där finns en allmän hänvisning till riksdagsbeslutet, men därefter utvecklas vissa saker utförligare medan andra förbigås med tystnad. Det var mot den bakgrunden som jag tyckte det skulle vara värdefullt att från regeringens och utbildningsministerns sida få en litet klarare markering av att den långa rad beslut med ändringar i regeringsförslaget som riksdagen fattade på varje punkt skall följas upp i utredningsarbetet, oavsett om detta är uttryckligen nämnt i direktiven eller inte. Jag hoppas att jag kan tolka utbildningsministerns svar som en sådan markering av att det är viktigt att noga följa upp allt som riksdagen faktiskt har uttalat. Det finns också på en punkt en tvetydig formulering i direktiven. Det är den som gäller möjligheten till dubbel behörighet, dvs. både som ämneslärarei grundskolan och som gymnasielärare. Där sägs nämligen att man bör visa i vad mån utbildningen på grundskollärarlinjen skall kunna ge behörighet för undervisning även i gymnasieskola och vuxenutbildning. Vad riksdagen har sagt är ju att det är angeläget att utbildningen av lärare för grundskolan och gymnasieskolan planeras så, att hinder inte skapas för den som vill ha dubbel behörighet. Det är alltså en klar beställning från riksdagens sida att man skall göra det möjligt att erhålla dubbel behörighet utan onödiga svårigheter. Någon sådan markering återkommer inte i direktiven, där det snarare sägs att man skall se i vad mån det är möjligt. Jag tycker att det vore värdefullt att få en klar deklaration, att regeringens direktiv skall fattas så att man i alla delar skall följa upp riksdagsbeslutet, också på den speciella punkt som jag har nämnt här och som gäller möjligheten till dubbel behörighet.

Herr talman! Att folkpartiet mycket bestämt har tagit avstånd från de kvalitetsförsämringar som denna lärarutbildning innebär på många områden är allmänt känt. Framför allt har vi tagit avstånd från den bristande ämneskunskap i många ämnen som senarelärarna kommer att ha enligt den nya modellen. Vi har också reserverat oss till förmån för en annan uppfattning. Det finns dock en fråga som inte har diskuterats så mycket eller över huvud taget talats om när det gäller en förändring inför den nya ordningen, och den gäller vad som händer med läroplanen Lgr 80 och dess bestämmelser om stadietimplaner. Låt oss anta att en tidigarelärare undervisar upp till årskurs 7. Hur skall man då utforma den lärarutbildningen? Man kanske i en skola lägger en viss del av ämnet eller huvudparten av ämnet i årskurs 7, medan mani andra skolor lägger ämnet i årskurs 9 eller årskurs 8. Hur har man tänkt att lösa detta problem, och vilka instruktioner har lämnats till skolöverstyrelsen när det gäller läroplan eller läroplansförändringar?
Herr talman! Pär Granstedt har uttryckt förhoppningen att riksdagens beslut i alla delar kommer att följas upp när det gäller lärarutbildningen. Det anser jag är fullkomligt självklart. Som Pär Granstedt sade var det ju en stor majoritet i riksdagen som fattade beslutet, och propositionens förslag modifierades på en del punkter genom att överensstämmelse nåddes i uppfattningarna mellan socialdemokraterna och centerpartiet. På grundval av det riksdagsbeslutet har skolöverstyrelsen och UHÄ fått sina uppdrag. I inledningen till den skrivelse som lämnats från regeringen till skolöverstyrelsen med uppdrag att vidta åtgärder åberopas just riksdagens beslut med hänvisning också till utbildningsutskottets betänkande. Jag har ingen anledning att tro att i SÖ skulle finnas någon vilja att gå ifrån vad vi här i riksdagen enats om. Till Ylva Annerstedt vill jag säga att det knappast är meningsfullt att nu dra upp en diskussion igen om huruvida kvaliteten ökar eller minskas hos lärarna i de högre årskurserna i grundskolan. Jag vill bara erinra om ett förhållande som påpekades under fjolårets riksdagsbehandling, nämligen att den nuvarande lärarutbildningen medför att ett inte obetydligt antal lärare undervisar i ämnen för vilka de över huvud taget inte har fått någon högskoleutbildning. Detta beror på att den nuvarande lärarutbildningen i många avseenden innebär att examina är så smala att det är nödvändigt att använda lärarna också på områden i undervisningen där de inte har fått någon utbildning. Jag vill också påpeka att riksdagens beslut är utformat med hänsyn till skolans behov. Nu står vi inför situationen att utforma lärarutbildningen mer i detalj. Då finns det inte någon anledning att glömma att lärarutbildningen samtidigt har utgjort en god grund för vidare arbete på många andra områden, t.ex. övergång till forskningsverksamhet.

Efter hand som detta arbete fortgår kommer riksdagen att få rapporter om det.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera aft när utbildningsministern säger att riksdagen modifierade regeringsförslaget så uttrycker han sig i överkant försiktigt. Som framgick av vad jag sade i mitt första inlägg ändrades regeringsförslaget väsentligt på en lång rad punkter — på inte mindre än åtta viktiga punkter gjorde man betydande förändringar. Det är på grund av att riksdagen fattade beslut om en lärarutbildning som på väsentliga punkter avviker från vad regeringen ursprungligen hade tänkt sig som vi är mycket angelägna om att följa upp att regeringen verkligen ser till att riksdagens beslut i alla delar genomförs. Nu har statsrådet gjort markeringar som måste anses vara värdefulla som tillägg till de på sina ställen något dunkla direktiv som regeringen har gett till universitetsoch högskoleämbetet och till skolöverstyrelsen. Jag fick emellertid inte någon kommentar till frågan om dubbel behörighet. Det skulle vara värdefullt att även på den punkten få ett klargörande om att regeringens avsikt är att man skall utforma lärarutbildningen för grundskola och gymnasieskola på ett sådant sätt att några onödiga hinder inte läggs i vägen för den som vill ha dubbel behörighet — precis som riksdagen har sagt. Direktiven är nämligen formulerade på ett annat sätt. De förändringar i förhållande till regeringens förslag som riksdagen beslutade om innebär dessutom att grunden för den kritik som moderater och folkpartister anförde egentligen har bortfallit. Moderater och folkpartister ville att lärarna skulle ha 40 poäng i botten på sin ämnesutbildning i de ämnen som de skall undervisa i. Normalt kommer det också att bli så genom den förlängning av ämnesutbildningen som genomfördes på centerns initiativ. Det innebär att de nyutbildade lärarna kommer att ha 40 poäng i tre undervisningsämnen. Normalt blir det naturligtvis dessa ämnen som lärarna skall undervisa i. Dessutom kommer de att ha 20 poäng i ett fjärde ämne. Detta måste ses som en ersättning till vad som i dag förekommer, nämligen dens.k. kvackningen som innebär att lärare tvingas, precis som utbildningsministern sade, undervisa i ämnen i vilka de över huvud taget inte har någon utbildning. Genom en viss breddning av lärarutbildningen har vi alltså möjligheter att minska den s.k. kvackningen i grundskolan. Sammantaget kan jag inte se detta som något annat än en väsentlig kvalitetsförstärkning jämfört med den situation vi har. Det är en kvalitetsförstärkning som har kommit till stånd på grund av de förändringar som riksdagen beslutade om på centerns initiativ.

Herr talman! Utbildningsministern säger att det inte är någon idé att dra upp en kvalitetsdebatt igen, eftersom vi hade en sådan förra året. Det faktum att många lärare i dag undervisar i ämnen som de inte är behöriga i är inte något skäl att försämra för de lärare som kommer så småningom. Det är i sig en svårighet att lärare förväntas undervisa i fyra ämnen, eftersom det är praktiskt omöjligt för någon människa att hålla sig å jour med och följa med i ämnesutvecklingen på fyra olika områden. Jag noterar också att jag inte får något svar på frågan om en kommande läroplansförändring. I flera ämnen finns det faktiskt stadietimplaner, t.ex. i ämnet teknik, som har två stadieveckotimmar. Hur skall det då bli? Skall ämnet teknik ligga i årskurs 7 och ingå i tidigarelärarens utbildning, eller skall det ligga i senare årskurser och tillhöra senarelärarens utbildning? Det är ganska angeläget att veta det, alldeles speciellt som det i dag råder en oerhörd brist på behöriga tekniklärare. Om man bestämmer sig för att teknikämnet skall ligga i årskurs 1 eller att det skall ligga i årskurs 9 har man redan gjort intrång i läroplanen och har dessutom gjort en mycket stor begränsning i kommunernas lokala frihet att organisera utbildningen. Ett av inslagen i den nya läroplanen var nämligen att något utrymme skulle lämnas för kommunerna att anpassa sin organisation efter lokala förutsättningar. Jag vill alltså gärna ha ett svar på frågan: Vad kommer att hända med sådana ämnen som det finns möjlighet att utforma stadieplaner för?
Herr talman! Jag vet att min kollega Bengt Göransson, som har det närmaste ansvaret för grundskolan, är uppmärksam på det problem som ligger i att ämnen i timplanen kan fördelas så att de kommer i olika årskurser. Det ger nämligen en skenbar frihet åt de olika skolorna, men det kan också föranleda att elever som flyttar från en skola till en annan kommer till en skola, där man redan har gått igenom ett ämne som eleven ännu inte har tagit del av i sin tidigare skola. Jag kan emellertid inte se att denna fråga är nödvändig att behandla nu, när vi diskuterar lärarutbildningen. Vad så gäller frågan om lärarkvaliteten i de senare stadierna av grundskolan har både Pär Granstedt och jag motiverat varför vi menar att den nya utbildningen i många fall bör kunna medföra en kvalitetsförstärkning.

Har orden fallit så i regeringens skrivelse till SÖ att man skall utreda möjligheterna för detta, var det inte avsett att denna formulering skulle strida mot vad riksdagen har anfört.

Herr talman! Bengt Harding Olson har mot bakgrund av en i december meddelad dom i högsta domstolen frågat mig om jag är beredd att verka för en ändring av lagen i det hänseende som var föremål för domstolens prövning. Den fråga som prövades var i vad mån åtalspreskription för ett stöldbrott utesluter att gärningsmannen döms för häleri för senare befattningar med stöldgodset. I det aktuella fallet gällde åtalet att gärningsmannen vid ett tillfälle grävt upp och flyttat stöldgodset och vid ett annat transporterat det i bil. Högsta domstolen har i domen som huvudregel slagit fast att åtalspreskription för ett stöldbrott också skall anses omfatta senare åtgärder, varigenom gärningsmannen tillgodogör sig egendomen eller försvårar dess återställande. Men man kan ur rättsfallet utläsa att undantag från denna regel kan förekomma, något som dock inte ansågs motiverat av omständigheterna i det aktuella fallet. Detta innebär dock inte något stöd för slutsatsen att en tjuv efter stöldbrottets preskription alltid skulle kunna sälja godset utan att riskera ansvar för häleri. Enligt min mening är några lagändringar på området inte påkallade för närvarande.

Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag beklagar naturligtvis att beskedet blev att det inte behövs någon lagändring härvidlag. Jag tycker förstås att det enda rätta hade varit att se över reglerna för stöldansvaret. Rättsläget är oacceptabelt. Till en början kan man konstatera att inte ens höga jurister är eniga om de grundläggande reglernas innebörd. Dessutom är reglerna extra svårförståeliga för allmänheten — just detta att gods kan säljas straffritt efter tio år om det är fråga om stöld, men inte om det är fråga om häleri. Det är min uppfattning att det finns ett uppenbart behov av lagändring. Jag är medveten om att det är förenat med vissa svårigheter, men det finns flera alternativ att välja på. De kan naturligtvis diskuteras. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag får återkomma med ett konkret förslag om hur man kan vidga åtalsmöjligheterna och samtidigt förtydliga lagen.

Herr talman! Sven Munke har, med hänvisning till ett uttalande i en tidningsintervju om att förfarandet att utkräva s.k. snatteriavgifter under hot om polisanmälan kan utgöra utpressning, frågat mig om jag är beredd att fastställa det påståendet genom förslag till lagstiftning. Frågan ger mig anledning att redovisa gällande bestämmelser i 4 kap. 4 § och 9 kap. 4 § brottsbalken. Enligt det förstnämnda av dessa båda lagrum är det straffbart som olaga tvång att tvinga någon att företa en viss åtgärd genom att hota att ange honom för brott, under förutsättning att tvånget är otillbörligt. Enligt 9 kap. 4 § brottsbalken kan den straffas för utpressning som genom olaga tvång förmår någon till en handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne. I ett avgörande av högsta domstolen år 1969, som finns refererat i Nytt juridiskt arkiv samma år , har en butiksinnehavare dömts för utpressning för att han under hot om polisanmälan av kunder som ertappats med tillgrepp förmått dem att erlägga en viss avgift. Hotet var inte uttryckligt men framgick av omständigheterna. Det aktuella uttalandet har alltså stöd i gällande rätt. Ytterligare lagstiftningsåtgärder är därför obehövliga. Därmed har jag självfallet inte uttalat mig i frågan huruvida det förfarande som relaterades i den åberopade tidningsartikeln skulle kunna vara straffbart.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det var inte så uttömmande som jag hade väntat mig, och det utgjorde inte heller några klara signaler till de affärsidkare som är utsatta för snatterier. Som alla vet är det en stor post som går den vägen — det rör sig om ett par miljarder som försvinner, och detta påverkar den allmänna prisbilden. Justitieministern hänvisade till bl.a. brottsbalken 9:4 och till ett mål som avgjorts i högsta domstolen. Det är emellertid en helt felaktig beskrivning. Högsta domstolen dömde vederbörande för att han hade tagit ut avgifter för sådant som han trodde var stulet tidigare. Han kunde alltså inte säga att snattarna hade stulit för så och så mycket. I det här fallet begärde han att få ut 300 resp. 500 kr. : När det gäller brottsbalken 4:4, som förutsätter att tvånget är otillbörligt, frågar jag: Vad är ”otillbörligt” i det här fallet? Både på tåg och annars kan man utkräva avgifter, och det finns en särskild lagstiftning om detta. Jag uppfattar det på det sättet att när det gäller det allmännas skydd mot bedrägeri och snatteri är man snar att stifta lagar. Varför har man inte gjort det när det gäller privatpersoner och affärsidkare? Som jag sade hade det varit angeläget att de affärsidkare som är utsatta för detta — det kan röra sig om stora belopp — fått veta huruvida det är otillbörligt att de tar ut 100 kr. för det merarbete de måste utföra för att ta fatt brottslingen, verkställa förhör och liknande. Kan det anses vara utpressning?
Herr talman! Vi resonerar nu om ett allvarligt problem, nämligen snatterier och andra tillgrepp i butiker, varuhus osv. Där är det viktigt att alla krafter, inte bara rättsväsendets, sätts in för att klara problemet. Inte minst köpmännens egna insatser är då av stort värde och stor vikt. Köpmannaförbundet driver just nu en kampanj mot tillgrepp i butik. När det gäller metoderna för köpmännens insatser kan jag bara berätta för Sven Munke att man i Köpmannaförbundet är ense om att snatteriavgifter inte är ett lämpligt medel.
Herr talman! Till det sista kan jag säga att meningarna är mycket delade i Köpmannaförbundet — om det är otillbörligt eller god affärssed att skydda sig mot snatterier. Jag noterar med tacksamhet och tillfredsställelse att justitieministern i sitt andra inlägg i alla fall inte är någon försvarsadvokat för snattarna. Det sista avsnittet i det skriftliga svaret kan kanske också utgöra ett försvar för dem som nu tar ut avgifter. Justitieministern avvisar ju inte detta förfaringssätt.
Herr talman! Det är möjligt att Sven Munke och jag har olika uppgifter. Men enligt de uppgifter som jag har inhämtat är Köpmannaförbundets styrelse helt enig om att inte ta ut sådana avgifter, och jag har ingen anledning att ha någon annan uppfattning.
Herr talman! Beträffande redovisningen av fallet i högsta domstolen vill jag på nytt poängtera — det gällde en köpman från Varberg — att det inte är så som justitieministern säger i det skriftliga svaret, utan vederbörande fälldes på helt andra premisser.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag tycker att det är en bra formulering som har redovisats här, men jag tror inte att den är tillräcklig. Om det skall bli någon effekt med sådana formuleringar måste det besökande fartyget avkrävas garantier. Marks fredsgrupp, som jag själv tillhör, har skrivit till Sten Andersson och fått ett svar med ungefär det innehåll som redovisats här. Vi har också fått en klapp på axeln, därför att vi bedriver ett aktivt fredsarbete. Det handlar om svenskt territorium, och vi talar nu naturligtvis om Göteborg som svenskt territorium. Sten Anderssons partibroder i Göteborg Sören Mannheimer och Göteborgs kommun har råg i ryggen, för de har vågat säga nej till den engelska fregatten Brazen och dess besök — de vägrar bjuda på fest. Men de har inte tillräckligt stöd för att kunna verkställa detta. Precis som fredsrörelsen kämpar man för Norden som en kärnvapenfri zon, och detta är en viktig fråga i sammanhanget. Vi är många som är bestörta över att regeringen inte tar det steg som den nyzeeländska regeringen har tagit. Där finns en arbetarregering som trots amerikanska påtryckningar vågat gå längre än vad Sverige har gjort — trots att det finns ett samarbete av helt annat slag med USA än vad Sverige har med någon annan makt. Jag tror att det är mycket viktigt att Sverige, som av många ses som en fredsivrande nation, verkligen engagerar sig i denna fråga och också visar detta inför den engelska fregattens besök i Göteborg. Frågan väcker naturligtvis internationellt intresse. FN-ambassadör Maj Britt Theorin upphöjde i FN på försommaren förra året den nyzeeländska regeringens beslutsamhet till en symbolfråga för de svenska tankegångarna. Vad menade hon med det? Jo, hon räknar med den rättmätiga oro som många människor känner, och som vi i Västsverige i dag känner och då i synnerhet göteborgsborna. Vad innebär begreppet symbolfråga och svenska tankegångar? Talar svenska regeringen med kluven tunga i de här sammanhangen? Varför kan inte den svenska regeringen agera lika kraftfullt som arbetarregeringen på Nya Zeeland och kräva garantier?

Herr talman! Min uppfattning är att en rakryggad hållning i den här frågan skulle leda till att vi sade att dessa besök helt enkelt inte är välkomna. Om besökarna inte är beredda att lämna garantier, har de alltså visat att vi har rätt när vi misstänker att det finns kärnvapen ombord. Säkerligen är många inom den svenska fredsrörelsen besvikna när utrikesministern inte är beredd att gå längre. Sveriges riksdag har ju faktiskt fattat beslut om att Norden skall vara en kärnvapenfri zon. Det gäller ju då att, liksom labourregeringen på Nya Zeeland, verkligen aktivt visa att man står för denna ståndpunkt.

Herr talman! Det fackliga och politiska trycket mot det ohyggliga apartheidsystemet växer sig allt starkare i Sydafrika. Landets vite ledare, Botha, ser bara en lösning: ökade militära och polisiära insatser. De svartas svar på detta är: 300 års förnedring räcker. Alltsedan 1652, då de vita slog sig ned i Sydafrika, har svarta svultit och lidit nöd. Vi vill krossa apartheidsystemet för att få bättre liv i framtiden. Så säger Elijah Barayi, när internationella åtgärder mot Sydafrika förs på tal. Han är nyvald ordförande i COSATU, som med sina 34 fackförbund är Sydafrikas största fackliga organisation. Nu har utrikesministern i sitt svar redovisat hur vi har bidragit och i framtiden kan bidra till att öka det internationella trycket mot Sydafrika. Jag ber, herr talman, att få tacka för svaret.

ANC-företrädaren tvangs konstatera att den norska regeringen intog en mycket sval attityd i den frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för de kompletterande uppgifterna. Det var oerhört värdefullt att på det här sättet få den norska regeringens inställning deklarerad. Pressuppgifterna tydde nämligen på att man från norsk sida inte var beredd att utöva påtryckning på de egna rederierna när det gällde oljeleveranser till Sydafrika. Jag hoppas, liksom utrikesministern, att det blir gemensamma nordiska tag och att man verkligen lever upp till det enligt min mening mycket fina och starka nordiska handlingsprogrammet mot apartheid i Sydafrika.

Herr talman! Leo Persson har frågat mig om regeringen tänker ingripa för att rädda Särnasågen och orten Särna. Sågverket i Särna drivs av ett dotterbolag till Domänföretagen AB. Som jag framhöll i ett frågesvar i riksdagen i november 1985 ankommer det på företagens styrelser och ledning att fatta beslut om företagens skötsel. Jag vill emellertid framhålla att eftersom Särna ligger inom stödområdet utgår jag ifrån att företaget mycket noga överväger om de regionalpolitiska stödmöjligheterna kan förändra de ekonomiska förutsättningarna att efter en återuppbyggnad driva sågen vidare. Om Domänföretagen ändå slutligen finner att driften inte bör återupptas, har man ett stort ansvar i ansträngningarna att skaffa nya arbetstillfällen till Särna. Jag har i dag ingen anledning att betvivla att man kommer att ta detta ansvar.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Svarsinnehållet låter betryggande för Särna, men jag vill ändå påpeka följande.

Domänverket vill att virkesråvaran skall utnyttjas bättre. Därför vill vi ägna utvecklingsinsatser bland annat åt samarbete med egna sågverk. Samhällets önskemål att skapa och vidmakthålla lönsam och produktiv verksamhet även i glesbygder har förstärkts. Sysselsättningen i skogsbruket är därför särskilt viktig i norra Sverige och i inlandssågverken.” Domänverket utnyttjar i dag endast 32 90 av sitt sågtimmeruttag för sina egna sågenheter inom berört koncessionsområde. Trots den befarade lägre råvarutillgången finns stora marginaler. Andra skogsägare i området har uttalat vilja att leverera sågtimmer till domänverket och sågen i Särna. Är det inte så, industriministern, att domänverket i dag uppfattas så som verket självt beskriver i sin egen ledningsfilosofi? Jag vill citera följande uttalande av domänverket: ”En stor organisation som Domänverket kan av utomstående uppfattas som ogenomtränglig och svårpåverkad. Den enskilda människans synpunkter viftas ibland bort för lätt.” Sedan säger man: ”Vi ska vara öppna för synpunkter utifrån på vårt handlande och vi ska inte avvisa dessa utan att seriöst pröva dem.” Kommer industriministern att pröva sin inställning i frågan hos domänverket?
Herr talman! Jag har lämnat ganska raka besked till Leo Persson. Men på en punkt kan jag tillägga att domänverket ser allvarligt på den här frågan. Med hänsyn till frågans vikt har den behandlats både inom Domänföretagen och i domänverkets styrelse. Enligt den information som jag har fått avser man att fortsätta diskussionerna och att vidga den här kretsen till att även omfatta de regionala organen. Därför har ett möte utsatts till början av februari månad. Jag har alltså i mitt svar gett klara besked till Leo Persson med anledning av hans fråga och därmed också klara besked till domänverket.
Herr talman! Jag tackar industriministern för det förtydligande som han nyss gjorde och vill bara lägga till att man i samband med de här diskussionerna bör beakta att det finns ett antal miljoner som skulle täcka i varje fall hälften av kostnaderna för en uppbyggnad av det nedbrunna sågverket. Det gäller då försäkringspengar, och dessa borde man utnyttja på ett bättre sätt i stället för att lägga ned verksamheten vid sågen. Tack för ordet.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon åtgärd som leder till att sjukvårdshuvudmännen iakttar principen om en god sjukvård för alla. Anledningen till frågan är enligt Björn Molin att City-akuterna i Helsingfors och Göteborg måste stängas för nybesök under december månad 1985. För år 1985 hade de båda City-akuterna avtal med resp. sjukvårdshuvudman om att motta 60 000 besök i Göteborg och 65 000 i Helsingfors. För år 1986 lyder avtalen på 75 000 i Göteborg och 80 000 i Helsingfors. Vidare innehåller avtalet i Helsingfors förbindelser för City Akuten att hålla öppet på reguljära tider under hela året. I Göteborg finns motsvarande åtagande med den skillnaden att City Akuten har rätt till stängning för semester efter samråd med kommunen i fem veckor. Stängningen av City Akuten i Helsingfors under december 1985 berodde huvudsakligen på reparationsoch ombyggnadsarbeten som genomfördes då. Även i Göteborg var detta en av anledningarna. Staten har genom den s.k. Dagmarreformen utformat ersättningen från den allmänna försäkringen till de privata vårdgivarna på så sätt att avtal skall finnas mellan sjukvårdshuvudmannen och vårdgivaren i de aktuella fallen. Anpassningar sker alltså på ett tillfredsställande sätt genom dessa avtal på lokal nivå. Jag avser därför inte föreslå regeringen någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Inledningsvis skulle jag vilja återge ett citat från en av de stora fackliga tidskrifterna i Sverige, nämligen Metallarbetaren. I decembernumret stod det så här: ”...att City-Akuten måste stänga, därför att det kommer för många patienter. Det verkar sjukt.” Jag håller inte alltid med om vad som står i Metallarbetaren, men den här gången gör jag det. Bakgrunden till min fråga är självfallet att City-akuterna i Helsingfors och Göteborg måste stängas för patientbesök under december 1985. Resultatet blev att många människor fick söka sig till andra akutmottagningar. Därigenom ökade belastningen på dessa, och patienterna fick således vänta längre. När det gäller avtalen mellan sjukvårdshuvudmännen i Helsingfors och Göteborg och City-akuterna har volymerna varit små. Man har alltså kunnat förutse att antalet patientbesök mot slutet av året skulle överskrida fastställda volymer. Det enda rimliga är givetvis att patienttillströmningen får vara avgörande och att det inte görs några kvantitativa begränsningar, framför allt inte på en akutmottagning. I avtalen för i år har antalet besök ökats, och det är bra. Så länge det nuvarande systemet med obligatoriska avtal med sjukvårdshuvudmännen består måste avtalen utformas så att de medger ett tillmötesgående av en ökad besöksfrekvens vid City-akuterna. För att anpassningarna skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt, som socialministern säger, måste avtalen utformas så att City-akuterna kan hålla öppet under hela året, även om - besöksfrekvenserna tyder på att antalet patientbesök blir större än 75 000 resp. 80 000 per år. Jag hoppas att socialministern håller med mig om att sjukvårdshuvudmännen bör konstruera sina avtal med City-akuterna så att de kan hålla öppet året om, även om patienttillströmningen visar på högre tal.
Herr talman! Jag vet inte om Björn Molin riktigt hörde vad jag sade i mitt svar. Jag har där redogjort för orsakerna till att City-akuterna i Helsingfors och Göteborg hade stängt i december och att det huvudsakliga skälet var ombyggnader. Dessa uppgifter har jag inte bara gripit ur luften, utan dem har jag fått av Joakim Santesson, som är delägare i City-akuterna och VD i Helsingfors. För att travestera Björn Molin: Jag håller inte alltid med om vad läkarna säger, ungefär som han inte alltid håller med om vad fackföreningspressen skriver. Jag har emellertid ingen anledning att betvivla uppgifterna om orsaken till stängningarna. Det var alltså inte så att City-akuterna inte hade möjligheter att hålla öppet via det avtal som de har slutit med sjukvårdshuvudmännen. Det är också angeläget att vi kan leva upp till detta med en god hälsooch sjukvård för hela befolkningen, som det står i hälsooch sjukvårdslagen. Jag tycker emellertid att det är viktigare att fylla de mycket större behoven i andra delar av landet än i storstadskommunerna, där det finns tillräckligt med läkare.
Herr talman! Vi behöver inte använda tiden till att diskutera varför City-akuterna stängde. Det kanske var så att de passade på att göra reparationsarbetena när de såg att besöksfrekvensen blev större än volymen i avtalen. Nu blir det alltså fler patientbesök genom de nya avtalen, och det är bra. Det viktiga är att det finns garantier för att City-akuterna inte behöver stänga mot slutet av året om besöksfrekvensen skulle bli större än väntat. Om ännu fler människor vill besöka City-akuterna ser man kanske i oktobernovember i Göteborg att man kommer över 75 000 patientbesök per år. Det enda jag önskar är att socialministern kompletterar svaret till mig med att säga att hon håller med mig om att det är angeläget att City-akuterna håller öppet året om också under dessa förutsättningar. Ytterst måste det vara patienttillströmningen, människors behov av akutvård, som är det avgörande.

CR Sdafrikas ! Oswald Söderqvist har frågat utrikesministern vilka åtgärder blockad av Lesotho Sr eman SS = Sp & a En 2 Z den svenska regeringen tänker vidta med anledning av vädjandena från Lesothos regering om internationell hjälp mot Sydafrikas blockad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Hadar Cars har frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att stödja Lesotho mot den sydafrikanska rasistregimens blockad. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Det svenska biståndet till Lesotho är ett bidrag till landets ansträngningar att minska det ekonomiska beroendet av Sydafrika. Sverige har finansierat utbyggnad av telefonsystemet, vilket bl.a. gett Lesotho internationella förbindelser som ej går genom Sydafrika. Utveckling av sysselsättningsfrämjande teknik för vägoch vattenbyggnad har stötts i syfte att ge sysselsättning åt bl.a. gruvarbetare som Sydafrika sänder hem som ett led i sina påtryckningar. Inom ramen för Sveriges stöd till organisationen för regionalt samarbete i södra Afrika som omfattar alla frontstaterna , har Sverige bekostat ett passageraroch fraktflygplan åt Lesothos flygbolag med så lång räckvidd att det kan nå destinationer utanför Sydafrika. Nyligen har detta flygplan använts för att flyga ut en grupp sydafrikanska flyktingar från Lesotho. Det pågår för närvarande diskussioner om att Sverige tillsammans med Norge skall bekosta en utbyggnad av landets elförsörjning på landsbygden som ett led i SADCC-biståndet. Avsikten är att elkraften skall produceras inom landet med egna vattenkraftverk i stället för att som nu importeras från Sydafrika. Den aktuella situationen i Lesotho är ännu oklar. Detta gäller såväl konsekvenserna av den sydafrikanska blockaden som arméns maktövertagande. Det är därför för tidigt att föra diskussioner om extra bistånd, vilket tas upp i Oswald Söderqvists fråga. Vårt biståndssamarbete med Lesotho rör sig i hög grad om att motverka landets sårbarhet och beroende av Sydafrika. Utvecklingen av Lesothos förbindelser med Sydafrika är avgörande för möjligheterna att i fortsättningen arbeta för dessa målsättningar och kommer därför att påverka biståndets storlek och inriktning.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret på min fråga. Vi kan konstatera att apartheidregimen i Sydafrika delvis har lyckats med den här blockaden mot Lesotho, som den utlyste före jul förra året. Regeringen i Lesotho har nämligen fått avgå och man har fått en annan regering i stället, under ledning av militären, som också framhålls i svaret. Det är naturligtvis svårt att säga vad det kommer att bli för utveckling i fortsättningen. Men vi vet att efter detta regeringsbyte har en viss del av 16 blockaden hävts, vilket vi kan tolka så att man anser att man har fått en mera lydig styrelse i Lesotho än tidigare. Vad som är intressant är ju vilka åtgärder en stat som Sverige kan vidta i detta sammanhang. Det har inte hörts någonting från den svenska statsledningen om vad man anser om blockaden mot Lesotho. Det skulle vara bra, tycker jag, om vi här kunde få en deklaration från biståndsministern om vad regeringen anser om Sydafrikas sätt att behandla sina grannländer —i det här fallet den lilla enklaven Lesotho. När det gäller våra åtgärder i fortsättningen är det naturligtvis bra med bistånd, om vi-kan få in sådant. Jag tycker att det sista stycket i svaret är mycket defensivt. Där säger biståndsministern: ”Utvecklingen av Lesothos förbindelser med Sydafrika är avgörande för möjligheten att i fortsättningen arbeta för dessa målsättningar” — att hjälpa Lesotho. Jag tycker alltså att det är för defensivt. Visserligen måste man gå genom Sydafrika i alla sammanhang för att komma in i Lesotho. Men det kan väl ändå inte vara så, att vi måste avvakta Sydafrikas tillstånd för att kunna ta ställning till frågan om bistånd till Lesotho.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. När jag ställde min fråga var syftet att uppmuntra regeringen att skyndsamt ta till vara de möjligheter som kunde finnas att hjälpa regeringen Jonathan i Lesotho mot den sydafrikanska blockaden, t.ex. genom att i FN ta initiativ till en luftbro. Det som har inträffat i Lesotho visar vilka betydande maktmedel den sydafrikanska rasistregimen förfogar över. Liksom andra odemokratiska regimer tvekar den uppenbarligen inte heller att använda dessa medel i aggressiva syften. General Lekhanyas regim har redan tvingats till viktiga eftergifter mot Sydafrika. En fråga är då vilken attityd Sverige skall inta till den nya regimen i Lesotho, och på den punkten är statsrådets svar mycket oklart. Enligt min mening bör vi fortsätta att också ge den nya regimen vårt fulla stöd. Att en militärt överlägsen rasistisk stormakt tvingar ett litet land till eftergifter har hänt förr, och vi i Sverige behöver inte gå långt för att finna en parallell. Sannolikt mildras nu den sydafrikanska blockaden mot Lesotho och avlägsnas hotet om massuppsägningar av lesothiska gruvarbetare, men samtidigt ökar också riskerna för att Sydafrika återkommer med nya och allt hårdare krav. Aggressionen var ju framgångsrik, snaran kan på nytt dras åt. Min fråga är därför alltjämt aktuell. Kanske — och det är t.o.m. sannolikt — kan vi inte från svenskt håll göra mycket för att radikalt minska Lesothos sårbarhet, men skulle vi inte kunna försöka att tillsammans med andra länder skapa ett ökat mottryck, ställa Sydafrika inför konkreta hot om ekonomiska och andra motåtgärder, om blockaden mot Lesotho upprepas? Har statsrådet någon egen uppfattning i den frågan? Jag tycker det finns utrymme för nytänkande.
Herr talman! Jag vill återigen göra klart att huvudmålsättningen för det svenska biståndet till Lesotho är att minska Lesothos sårbarhet mot sydafrikanska aggressioner och att motverka ekonomiskt beroende av Sydafrika. Om Lesothos kommande regering kommer att vilja ha stöd enligt den huvudmålsättningen, är det något som kommer att påverka oss när vi bedömer det framtida stödet till Lesotho. Detta är inte att fråga Sydafrika om vi skall stödja Lesotho utan det är att fråga vad vi kan göra för att motverka den sydafrikanska politiken. Det är självklart att vi kraftfullt fördömer blockaden mot Lesotho och att vi hoppas att Lesotho skall få en sådan regering att man också fortsättningsvis kan ha ett biståndssamarbete med den målsättning jag nämnde.
Herr talman! Jag är glad att vi får ett fördömande från regeringen av Sydafrikas handlande mot Lesotho. Det hade kunnat ges direkt, mycket färmt och snabbt, så fort vi fick beskeden om hur blockaden fortsatte. Den pågick ju i åtskilliga veckor, som vi alla känner till. Det är viktigt, även om det naturligtvis bara blir en markering i ord, att uppmärksamma och säga ifrån i sådana här sammanhang. Som jag sade tidigare tycker jag svaret är litet defensivt när det gäller hur det skall bli i fortsättningen. Man kan ju tänka sig andra åtgärder. Hadar Cars nämndet.ex. upprättandet av luftbroar, som är aktuellt i en sådan här enklav som är helt beroende av transporter genom det fientliga området, och vi får betrakta det sydafrikanska området som fientligt i förhållande till Lesotho. Sådana åtgärder och insatser kan bli aktuella. Vi kan behöva satsa pengar, kanske från anslaget till katastrofbistånd eller av andra medel som finns tillgängliga, för att hjälpa Lesotho i en fortsatt svår situation. Naturligtvis behövs det också, som i alla sådana här stater, mera hjälp till befolkningen i Övrigt, när man nu skickar hem gruvarbetare och försörjningsmöjligheterna för familjer och andra försämras kraftigt.
Herr talman! Statsrådet tycks tro att det går att med svenska medel radikalt minska sårbarheten för Lesotho. Det tror inte jag. Skall vi åstadkomma någonting kan vi bara göra det genom att trycka på Sydafrika så att man där känner att man har ett hot över sig om man upprepar en blockad mot Lesotho. Statsrådet säger i sitt svar: ”Utvecklingen av Lesothos förbindelser med Sydafrika är avgörande för möjligheterna att i fortsättningen arbeta för dessa målsättningar —-—--.” Det är ett hot som statsrådet riktar mot den nya regimen i Lesotho i stället för att rikta det mot den som hotet bör riktas mot, nämligen Sydafrika. Och det statsrådet sade sist i sin replik, att hon ”hoppades att Lesotho kommer att få en regim” osv., är en direkt önskan att den regim som nu kommer snabbt skall bytas ut. Vad är det statsrådet är ute efter egentligen? Jag tycker att vi skall arbeta också med den regim som nu finns, som har utsatts för hot och påtryckningar, och som har tvingats till eftergifter. Vi skall inte tro att vi är så oerhört överlägsna — även vi har stundtals tvingats till eftergifter. Låt oss se vad vi kan göra för att hjälpa den!
Herr talman! Ett mål för vårt bistånd till Lesotho är att hjälpa Lesotho att vara så oberoende det går av Sydafrika. Det är klart att det är intressant att ta reda på vilken åsikt den kommande regeringen — vi vet ännu inte hur den regeringen kommer att se ut — har i den frågan. Det blir också avgörande för storleken och inriktningen av det fortsatta biståndet. Detta är inte på något sätt ett hot — det är bara en realitet. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att jag på intet sätt utesluter katastrofbistånd till Lesotho, om det skulle visa sig behövas. Jag vill också nämna, att om FN:s flyktingkommissariat, som nu är inblandat i hjälpen till Lesothoflyktingarna, vädjar till oss att vi skall hjälpa till på något sätt, är vi beredda att ställa upp.
Herr talman! Den beredskap att ställa upp med katastrofbistånd och annan hjälp som statsrådet sist talade om tycker jag är positiv. Men vi måste ändå ha uppmärksamheten riktad på vad som händer den allra närmaste tiden och framöver. Sydafrikafrågan har ju varit en följetong i riksdagen under det senaste året, och vi vet ganska väl hur läget är: den vita apartheidregimen i Sydafrika är mycket klämd av den opinion som finns inom landet och internationellt. Det finns alltså anledning att mot bakgrund av blockaden mot Lesotho skärpa kritiken mot Sydafrika, driva på och utnyttja den i en kraftig protest mot apartheidregimen också i fortsättningen.
Herr talman! Låt oss då summera debatten så, att vi gemensamt uppfattar det som riktigt att arbeta med den regim som finns i Lesotho, om den inte vidtar några åtgärder som vi har anledning att klart ta avstånd från, och det har ännu inte skett. Att den gjort eftergifter kan vi inte anklaga den för — det skall vi anklaga den regim för som tvingat den att göra eftergifter, nämligen Sydafrika. Jag tolkar det så, att statsrådet tar tillbaka eller i varje fall omtolkar innebörden av sin formulering i den första repliken, nämligen att hon hoppas att Lesotho skulle komma att få en sådan regim att..., osv. Om man uttrycker sig på det sättet, utgår man ifrån att den nuvarande regimen inte är en sådan som man skulle kunna arbeta med. Det tycker jag skulle ha varit olyckligt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen har för avsikt att föreslå en sammanslagning av de bägge Skånelänen. Svaret är nej, någon sådan avsikt föreligger inte.

Herr talman! Med hänvisning till en händelse där majoriteten i en kommuns fullmäktige röstat fram ett s.k. oppositionsråd som saknar sitt eget partis stöd, har Per-Richard Molén frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att motverka att liknande beslut tas i andra kommuner. Jag vill inte uttala mig om detta enskilda fall. I kommunallagen finns i dag inga regler som särskilt gäller valen av heltidsengagerade förtroendevalda, dvs. kommunalråd och oppositionsråd. Självfallet bör dock dessa val spegla de politiska opinionerna i kommunerna. Ansvaret för att demokratins spelregler följs ankommer i första hand på de politiska partierna. Min uppfattning är att partierna normalt tar sitt ansvar för att dessa spelregler skall fungera. Frågan om valen av kommunalråd och oppositionsråd har uppmärksammats av 1983 års demokratiberedning. Beredningen, som haft en bred parlamentarisk förankring, har inte funnit anledning att reglera det förhållande som Per-Richard Molén tagit upp. Jag gör i dagsläget inte någon annan bedömning och är därför inte beredd att vidta några åtgärder.

Herr talman! Den fråga som jag har väckt har ett stort principiellt intresse. Skulle den väg som socialdemokraterna valt att vandra i Sollefteå vinna gillande även i andra landsting och kommuner, kan en politisk majoritet genom slutna val i fullmäktigeförsamlingar välja in personer som mera företräder majoritetens intressen än oppositionens. Vart har då den representativa demokratin tagit vägen? Civilminister Bo Holmberg är inte bara ansvarig i regeringen för den kommunala verksamheten. Han är också som ordförande i Ångermanlands partidistrikt ansvarig för att socialdemokraterna i Ångermanland för en politik som står i överensstämmelse med grundlagar och praxis och som innebär att även Bo Holmbergs partivänner skall respektera de regler som gäller för den representativa demokratin. Jag vill, herr talman, tacka för civilminister Bo Holmbergs svar och konstatera, att trots att det som gjorts i Sollefteå strider mot vedertagen praxis, är han inte beredd att vidta någon som helst åtgärd för att förhindra någonting liknande i framtiden. Han hänvisar till 1983 års demokratiberedning. Det är klart att den inte funnit anledning att ta upp frågan, eftersom den frågan inte var aktuell när demokratiberedningen behandlade frågan om val av kommunalråd och oppositionsråd. Det är anmärkningsvärt att civilminister Bo Holmberg i sina två egenskaper inte är beredd att vidta några åtgärder för att förhindra liknande fall i andra delar av Sverige. Sådana fall kunde lika gärna drabba hans eget parti negativt.
Herr talman! Får jag säga till herr Molén att jag är här i egenskap av civilminister och inte i egenskap av distriktsordförande i Ångermanland. I den senare egenskapen har jag uttalat vad jag tycker i den här frågan. Låt mig också säga att det har vuxit fram mellan de politiska partierna i Sverige en oskriven regel som säger att varje parti sköter sina egna nomineringar, och när nomineringarna kommer till fullmäktige och landsting lägger sig icke andra partier i. Den oskrivna regeln tycker jag att man skall slå vakt om. Sker det någon gång ett avsteg från den linjen är det beklagligt, men det kan icke vara tillräckligt skäl för att gå in och lagstifta på ett område som partierna själva valt att sköta och själva i fortsättningen också vill sköta och ta ansvar för.
Herr talman! Det hade varit betydligt bättre om civilminister Bo Holmberg isitt svar hade givit uttryck för de tankar som han nu har fört fram i sin replik. Det kan uppenbarligen ge signaler till partivännerna i olika delar av landet att respektera de regler och den praxis som ändå gäller.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag avser att ingripa mot den reklam för alkohol som förekommer i tidskrifter som bl.a. riktar sig till restauranger. Frågan om marknadsföring av alkoholdrycker behandlades senast av riksdagen i december 1985 . Riksdagen ställde sig därvid bakom den gällande ordningen. Den innebär bl.a. att facktidskrifter som sprids till näringsidkare i deras egenskap av tillverkare eller distributörer av alkoholhaltiga drycker inte omfattas av alkoholreklamlagen. S. k. specialtidningar får enbart tillhandahållas på försäljningseller utskänkningsställen, varvid alkoholannonserna omfattas av kravet på särskild måttfullhet. Marknadsföringen av alkoholdrycker i form av annonsering får ske på ställen där sådana drycker försäljs eller utskänks under förutsättning att marknadsföringen är måttfull. Det finns enligt min mening inte anledning att överväga ändringar i gällande regler. Det ingår i konsumentverkets uppgifter att övervaka att gällande regler följs. Enligt vad jag har inhämtat har verket i en skrivelse till berörda parter krävt bl.a. atts.k. hotelltidningar inte läggs ut i sådana hotellrum eller andra utrymmen som inte omfattas av aktuellt serveringstillstånd. De nya rutinerna bör enligt verket vara genomförda den 1 mars 1986. Jag räknar därför med att de avvikelser från lagens intentioner som Karl Erik Eriksson pekar på kommer att undanröjas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra, tycker jag, men tyvärr är verkligheten inte lika bra. Statsrådet Johansson citerar lagutskottets betänkande från december på ett par ställen och använder ordet måttfullhet flera gånger. Då vill jag säga att utskottet nämner i det betänkandet några tidningar. Jag har med mig fem tidningar här, just av den typ som omnämns. När vi tar en titt i dem, finner vi att i dessa tidningar — ett nummer av var och en av de fem tidningarna — finns det fyra helsidor vinannonser, 13 helsidor ölannonser och 19,5 sidor spritannonser. Då kan varken statsrådet Johansson eller jag eller någon annan säga att det är måttfullt. Jag har ytterligare en tidning med mig, som går ut i 14 000 exemplar, där man sida upp och sida ner har helsidesannonser om starksprit och starkvin. Om den tidningen säger lagutskottet i betänkandet att den får delas ut på ställen där drycker försäljs eller utskänks, under förutsättning att marknadsföringen är måttfull. Ett viktigt inslag i betänkandet är den hänvisning som görs till lagstiftningen: ”Tidningsannonsering för spritdrycker, vin och starköl förbjuds, utom i fråga om skrifter som tillhandahålls bara på försäljningsoch utskänkningsställen.” Den tidning jag nu talar om har kommit till ett försäkringsbolags huvudkontor. Sedan jag ställde frågan har jag erfarit att sådana tidningar kommit bl.a. till jordbrukets föreningsrörelses kontor. Nu vill jag ställa en rak fråga med anledning av svaret: Får jag tolka svaret så, att det från den 1 mars skall bli ordning och reda? Får man ta det statsrådet säger i den delen som en garanti för att det sker en sanering i den här annonseringsfloran den 1 mars?
Herr talman! Ja, det får Karl Erik Eriksson gärna göra.

Konsumentverket har med anledning härav skickat ut en erinran om gällande regler och begärt att rättelse skall ske. Jag räknar med att så också kommer att bli fallet, och jag tycker att vi kan utgå från att det skall bli så.
Herr talman! Det är inte svårt att få uppgifter om hur det förhåller sig. Sedan jag ställde min fråga har jag fått mängder av reaktioner, som visar hur befogat det är att peka på detta problem. Jag känner statsrådet Johansson sedan gammalt och vet att han är en rejäl karl. Jag tar därför hans löfte på allvar och tror att vi gemensamt, men främst med hjälp av statsrådets insatser, skall få till stånd en sanering. Det är meningslöst med lagbestämmelser om de skall överträdas så flagrant som sker i det här fallet.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att konsumentverket har distribuerat en samling argument mot införande av reklam i TV till landets konsumentrådgivare. I konsumentverkets uppgift ingår bl.a. att fästa ansvariga politikers, intresseorganisationers, företags och andras uppmärksamhet på förhållanden som påverkar konsumenternas och hushållens situation. Att TV reklamen hör till ett område av stort intresse för konsumenterna är uppenbart. Enligt vad jag har inhämtat har konsumentverket ansett att konsumentaspekter på TV-reklamen inte har belysts tillräckligt i den hittillsvarande debatten. Verket har därför på eget initiativ ställt samman vissa sådana argument. Jag finner inte skäl att vidta någon särskild åtgärd i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret. Riksdagens regler hindrade mig från att ställa frågan såsom jag helst hade velat, nämligen: Vad tycker statsrådet om konsumentverkets agerande? Frågan om reklamfinansierad TV är brännande aktuell. En kommitté undersöker på regeringens uppdrag konsekvenserna av reklam i TV, och olika politiska partier visar en växande förståelse för att vi inte heller i denna fråga kan isolera oss internationellt sett. Konsumentverket agerar däremot på ett oförklarligt sätt. Här är redan alla problem lösta. Låt mig citera: ”Möjligheterna att finansiera TV med reklam leder till att antalet satellitkanaler ökar.” Inget belägg finns för detta. Ett annat citat: ”Reklamfinansiering är ett direkt hot mot mediakonsumenternas rätt till mångfald och allsidighet i TV:s programinnehåll.” Inte heller för detta finns det något belägg. Det heter vidare: ”Reklam i svensk TV skulle med all sannolikhet få negativa konsekvenser för sysselsättningen inom den svenska livsmedelsindustrin.” Konsumentverket vet tydligen allt om konsekvenserna av reklam-TV — men något underlag för åsikterna tycker man sig inte behöva. Verkets generaldirektör motiverade utgivandet av skriften med att det behövs andra argument i den pågående debatten. Jag vill direkt fråga statsrådet Johansson: Anser statsrådet att ett statligt verk genom sin generaldirektör skall belysa aktuella politiska problem helt ensidigt, utan minsta tendens till allsidighet? Icke ett enda positivt skäl till reklamfinansiering framförs i skriften. Jag vill också fråga om statsrådet instämmer i att reklam i TV ökar antalet satellitkanaler, hotar mångfalden och allsidigheten i programinnehållet och utgör ett hot mot svensk livsmedelsindustri. Utgivandet av skriften måste för all framtid i högsta grad inge konsumenter tvivel om verkets trovärdighet och opartiskhet. En sak är säker: ett statligt konsumentverk som inte agerar opartiskt och som bygger sina argument på lösan sand kan konsumenterna vara utan. Jag hoppas att statsrådet skall svara på mina frågor.
Herr talman! Det är angeläget att skilja mellan min egen uppfattning i dessa frågor och den fråga som det nu gäller, nämligen huruvida konsument verket har överskridit sina befogenheter som myndighet när det har givit ut den här skriften. Man kan, Ingrid Sundberg, ha synpunkter när det gäller huruvida formen är den rätta och huruvida tidpunkten är den rätta, liksom man kan ha synpunkter på innehållet som sådant. Men frågan avser ju om konsumentverket har överskridit sina befogenheter enligt av statsmakterna fastlagda riktlinjer och enligt verkets instruktion, när den här skriften har getts ut. Det tycker jag inte att verket har gjort. Både Ingrid Sundberg och jag bör väl välkomna en bred debatt om reklam i TV, och då kan det inte heller skada med en skrift av det här slaget.
Herr talman! Det är där statsrådet Johanssons och mina uppfattningar går isär. Självfallet har ett verk rätt att yttra sig. Men i fråga om ett statligt verk som konsumentverket, som har att tillvarata konsumenternas intressen, är kravet på allsidighet och opartiskhet mycket, mycket större än i fråga om ett vanligt statligt verk som exempelvis har till uppgift att driva viss verksamhet. I detta fall gäller det ett verk som skall svara för upplysning. Enligt konsumentverket finns det icke ett enda positivt skäl till reklam i TV, och nu sade statsrådet Johansson att verket inte har överskridit sina befogenheter. Det heter i det brev som är fogat till den aktuella skriften att man bygger sina argument huvudsakligen på reklamutredningens betänkande från 1973. Det är 13 år sedan detta betänkande avgavs. Kan man inte i dag begära att ett statligt verk med upplysningsuppgifter har en mer aktuell grund för sitt framträdande än vad konsumentverket här har haft?
Herr talman! Ingrid Sundberg vet ju att det förekommer ett arbete härvidlag. Reklameffektutredningens arbete pågår, och därigenom får vi en fullständig och bred belysning av argument både för och emot. Under sådana förhållanden spelar det väl ingen roll om det förts fram argument som Ingrid Sundberg tycker är ensidiga.
Herr talman! Det är inte bara jag som tycker att argumenten är ensidiga. De är ensidiga — det finns, som jag sade, ingenting positivt i dem. Just det faktum att regeringen har begärt att frågan om konsekvenserna av reklam i TV skall utredas borde ju för en ansvarig verkschef medföra att man, om man ville framföra synpunkter, försökte belysa saken från åtminstone några olika håll.

Herr talman! Gullan Lindblad har, med hänvisning till förslaget i budgetpropositionen om slopat bidrag till kollektivtrafiken, frågat mig dels på vilket sätt kommunikationsdepartementet bedrivit sitt budgetarbete då länstrafikbolag, landsting och kommuner kommer att ställas inför stora svårigheter till följd av förslaget, dels vilka åtgärder som är att vänta från departementets/statsrådets sida. Jag vill först som en bakgrund nämna att den finansiella utvecklingen nu bedöms leda till en snabbare ökning av volym och kostnader i den kommunala sektorn än vad som är förenligt med en fortsatt utveckling mot samhällsekonomisk balans. Det har därför ansetts möjligt att minska statsbidragen till kommunerna. Budgetförslaget innebär att driftbidraget till den lokala och regionala kollektivtrafiken halveras under bidragsåret 1986/87 för att helt avvecklas bidragsåret därpå. Eftersom bidraget utbetalas med hälften i efterhand, betyder det att kommuner och trafikföretag i rimlig tid får reda på de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Jag vill vidare påminna om att kollektivtrafikens underskott uppgår till ca 4 miljarder kronor. Statsbidraget på ca 260 milj.kr. har därför en ganska liten betydelse för landet som helhet. I vissa glesbygdsområden spelar dock bidraget en viktigare roll för trafikens upprätthållande. Som framgår av budgetpropositionen kommer detta att beaktas då ett förslag till reviderat skatteutjämningssystem läggs fram i vår. Jag kan nu säga att 70 milj.kr. kommer att utbetalas som en särskild kompensation i form av extra skatteutjämningsbidrag för att bidragets avveckling inte skall få oönskade effekter i glesbygden. Mot bl.a. denna bakgrund menar jag att förutsättningar skapas för att trafiken tryggas i glesbygden även sedan bidraget avvecklats.

Herr talman! Jag får väl tacka kommunikationsministern för svaret. Vad sägas kan i denna fråga är faktiskt allaredan sagt. Jag vet inte om kommunikationsministern är medveten om att svaret på denna fråga har basunerats ut i Riksradion kl. 12.30 i dag. Då måste jag som riksdagsledamot ställa frågan: Är frågeinstitutet till för att statsråden skall få lämna meddelanden till folket eller är det den granskande instans och det frågeinstitut som det verkligen skall vara? Sedan till saken: Anledningen till min fråga har närmast varit det minst sagt egendomliga budgetförfarande som jag upplevt i denna fråga. Först presenterar regeringen sitt budgetförslag vad gäller bidragen till länstrafiken. För AB Värmlandstrafik innebär det 10-procentiga budgetnedskärningar, som naturligtvis ställer bolaget i en väldigt svår situation, i motsats till vad statsrådet här säger. Detta har skapat en stor oro. Jag har full förståelse för de ekonomiska resonemangen. Vad jag inte har förståelse för är att regeringen inte med ett ord har berört dessa frågor före valet. Man har inte gått ut och ärligt talat om att man måste spara, utan här ställs vi inför ett faktum sedan budgetförslaget lagts fram. Det här kommer att skapa svårigheter. När sedan socialdemokratiska riksdagsmän, partikamrater, protesterar, så — Prot. 1985/86:64 genast kommer regeringen med nya förslag. Man släpper alltså upp en 23 januari 1986 försöksballong och ändrar sedan sin politik. Jag vill fråga: Kan vi i fortsättningen förvänta oss ett ärligare budgetförfarande, att man presenterar vad man har för avsikt i god tid så att vi vet vad vi har att rätta oss efter?
Herr talman! Får jag bara säga att det som gått ut i massmedia har jag själv inte hört. Men det är inte bara Gullan Lindblad som frågat om detta. Det är möjligt att det var svaret till de andra som blivit bekant. Annars har jag givetvis full respekt för att riksdagens arbetsregler skall följas. När det sedan gäller innehållet i svaret och Gullan Lindblads kommentarer vill jag för det första säga att det har varit en allmän linje, inte någonting nytt som inträffat efter valet, att man försöker avveckla specialdestinerade statsbidrag av olika slag, särskilt om dessa har liten betydelse men åstadkommer en stor administrativ byråkrati. Det här statsbidraget är generellt sett ett sådant. För det andra angavs redan i budgetpropositionen, som Gullan Lindblad sett om hon hade läst den noga, att det skulle bli en särskild kompensation för glesbygden för att dessa effekter inte skulle uppstå där. Det är i och för sig inte någonting nytt utan fanns med redan i budgetförslaget. För det tredje kan jag säga att jag är litet överraskad att det just är Gullan Lindblad som frågar om detta och är upprörd å kommunernas vägnar. Det parti som Gullan Lindblad representerar ville ju avskaffa dessa statsbidrag redan förra året, och inte på det mjuka sätt som vi avsett utan faktiskt nästan retroaktivt.
Herr talman! Jag sade redan i mitt första inlägg att jag har full respekt för besparingarna. Vad jag inte kan förstå är det sätt varpå budgetarbetet bedrivits. Det är betecknande för regeringen att man lägger fram sitt förslag, och när det sedan kommer protester från partikamrater ändrar man genast sin politik. Detta gäller många olika frågor. Vi kan inte komma ifrån detta. Det har, inte minst från partikamrater, uttryckts stor oro inför hur man kan skapa rättvisa. Det är ju faktiskt inte bara glesbygdskommunerna som har svårigheter med finansieringen, utan det gäller också kommuner som inte får något skatteutjämningsbidrag. Hur skapar man rättvisa där?
Herr talman! Detta tillvägagångssätt måste vara ett mycket mjukt och ur kommunernas synpunkt bra tillvägagångssätt — i varje fall jämfört med det som moderaterna föreslog förra året då man ville dra in bidragen även för den trafik som kommunerna redan hade haft. Nu får de alltså två år på sig att ställa om, och de får en kompensation till glesbygden. På de flesta andra områden har detta bidrag mycket marginell betydelse och tillhör den sorts bidrag som det från olika håll i frågasatts om de skall vara kvar, när de inte betyder mer i den totala ekonomin. Det är ju ändå 4 miljarder kronor som kommuner, landsting och stat tillsammans har i underskott, och det som vi nu talar om rör sig bara om ca 5 96 av detta.
Herr talman! Det här är mycket intressant. Nu säger kommunikationsministern att bidraget har marginell betydelse. Må så vara, men det har funnits moderata sparförslag som har haft mycket mindre betydelse och varom det har förekommit väldigt hetsig debatt. Man har utmålat oss som att vi skulle vilja ta bort all välfärd i vårt land. Men nu passar argumenten! Jag har sagt att jag har förståelse för besparingsåtgärderna.
Från SCB har kommit ett brev till 100 000 föräldrar med förfrågan om behovet av och efterfrågan på kommunal barnomsorg. De föräldrar som önskar andra barnomsorgsformer för sina barn får inte samma möjlighet att ge till känna sina önskemål. Detta gör undersökningen värdelös vid framtida behovsbedömning. Vad är skälet till att SCB:s efterfrågeundersökning beträffande barnomsorgen inte är heltäckande, så att föräldrarna får möjlighet att ge till känna sina önskemål om kommunal, privat och annan alternativ barnomsorg samt om vårdnadsersättning och önskemål om att själva ta hand om sina små barn?
Skillnaden mellan socialdemokraterna och moderaterna är den att vi aldrig har hymlat med vår politik. Vi har presenterat förslagen före valet, människor har vetat vad de hade att vänta; socialdemokraterna ändrar sig och för en annan politik efter valet.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om skälet till att SCB:s efterfrågeundersökning beträffande barnomsorgen inte är heltäckande så att föräldrarna får möjlighet att ge till känna sina önskemål om kommunal, privat och annan, alternativ barnomsorg samt om vårdnadsersättning och önskemål om att själva ta hand om sina små barn. Riksdagen har nyligen, med anledning av propositionen om förskola för alla barn, lagt fast principerna om alla barns rätt att fr.o.m. ett och ett halvt års ålder delta i kommunal förskoleverksamhet. Genom beslutet fullföljs den princip som tidigare gällt för den s.k. sexåringsförskolan, att kommunen är skyldig att tillhandahålla plats medan det är frivilligt för barnet/föräldrarna att utnyttja platsen. För den kommunala planeringen är det därför nödvändigt att efterfrågan på kommunal barnomsorg mäts på något sätt. Genom SCB:s efterfrågeundersökning får föräldrarna själva ge svar på frågan om de önskar kommunal barnomsorg eller inte. De som inte önskar kommunal barnomsorg uttrycker således en önskan om att ordna barnomsorgen på annat sätt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret på min fråga, men jag är givetvis inte nöjd. Det kom ett brev till bortåt 100 000 småbarnsföräldrar, som skulle ge till känna hur de ser på den kommunala barnomsorgen. Det tillkännagivandet skulle sedan ligga till grund för planeringen av kommunal barnomsorg. Undersökningen kostar mellan 3 och 4 milj.kr. Men vad är det för någonting som fattas? Jo, möjligheten för föräldrarna att ge klart uttryck för önskan om alternativa barnomsorgsformer. Man får t.ex. ingen möjlighet att tala om att man hellre vill ha en vårdnadsersättning än kommunal barnomsorg. I en efterfrågeundersökning som professor Jörgen Westerståhl har gjort i Göteborg visade det sig att 44 70 av just statsrådet Lindqvists väljare, socialdemokratiska väljare, på frågan om de ville ha ensidig kommunal barnomsorg eller vårdnadsersättning svarade att de ville ha vårdnadsersättning. Hur skall, statsrådet Lindqvist, de här 44 procenten socialdemokrater och minst lika stor procent borgerliga väljare ge till känna sin uppfattning när det gäller vårdnadsersättning? Eller struntar Bengt Lindqvist helt och hållet i just deras uppfattning? Ja, det gör man! Och hur skall man kunna planera kommunal barnomsorg i miljardklassen om det finns sådana grundläggande brister i efterfrågeundersökningen att föräldrarna inte får möjlighet att tillkännage sin uppfattning på denna viktiga punkt? Herr talman! Den här efterfrågeundersökningen, som kostar 3,5 milj.kr., är inte värd värdet på papperet. Det innebär, herr talman, att detta blir det dyraste återvinningspapper som jag tror att vi har i världen. Och det är beklagligt att statsrådet och den socialdemokratiska regeringen hanterar den här frågan på ett så nonchalant sätt gentemot våra barnfamiljer.
Herr talman! Jag är något förvånad över hettan i detta inlägg. Jag tror nog att Göte Jonsson egentligen, precis som jag, kan skilja mellan en opinionsundersökning, som är det som Göte Jonsson beskriver behovet av när det gäller inställningen till olika typer av lösningar i fråga om barnomsorg och en undersökning som är inriktad på att förbättra planeringsunderlaget ute i kommunerna. En opinionsundersökning genomför man före ett beslut. En planeringsundersökning genomför man efteråt. Riksdagen har nyligen lagt fast riktlinjerna för hur utbyggnaden av barnomsorgen skall gå till, och det är med anledning av det beslutet som efterfrågeundersökningen nu genomförs, för att ge ett gott planeringsunderlag. I materialet finns det fulla möjligheter för föräldrarna att säga att man vill ha kommunal barnomsorg, liksom att säga att man inte vill ha det — och därmed står det öppet att ordna barnomsorgen på annat sätt. Det gäller alltså det beslut som redan är fattat — de valmöjligheter som riksdagen har skapat genom det tagna beslutet.
Herr talman! Det är faktiskt så, statsrådet Lindqvist, att småbarnsföräldrarna aldrig via en av regeringen initierad opinionseller efterfrågeundersökning före riksdagsbeslutet har haft någon möjlighet att ge till känna sin uppfattning. Herr talman! Det här proceduren liknar faktiskt valproceduren till högsta Sovjet. Där är det ju så att man får en valsedel och sedan skall gå och lägga sin röst. Här får man en möjlighet att ge till känna vad man vill. Det är väl inte så vi skall arbeta i Sveriges riksdag? Är inte barnomsorgsfrågan — ansvaret för och hänsynen till föräldrarna — betydligt viktigare än att man går till väga på detta sätt: först fattar beslut, sedan skickar ut en efterfrågeundersökning och därefter säger att man har fått sanktioner för beslutet. Statsrådets uppläggning av svaret avslöjar verkligen innehållet i beslutet och den socialdemokratiska regeringens ambition när det gäller barnomsorgen.
Herr talman! Den viktigaste opinionsyttringen i det här fallet är faktiskt de allmänna valen. Socialdemokratin gick till val på det familjepolitiska program som vi nu genomför, och vi var mycket stolta över att i det programmet kunna redovisa en plan för utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen fram till år 1991 till att gälla alla barn som önskar sådan barnomsorg. Jag menar nog att människor i demokratisk ordning har fått möjlighet att ta ställning till den planen på precis det sätt som skall ske. Jag tycker att anspelningen på sovjetiska förhållanden är minst sagt grov, herr talman.
Herr talman! I en demokrati är det ändå en grundläggande regel att också ta hänsyn till dem som har en annan uppfattning. Statsrådet Lindqvist hänvisar till riksdagsbeslutet och säger att beslutet är fattat och går sedan ut och frågar familjerna hur de vill ha sin barnomsorg ordnad. Det är också mycket intressant att läsa i efterfrågeundersökningen att man när det gäller alternativ barnomsorg säger att svaren av utrymmesskäl klumpas ihop under punkt 6 och 7. Men i övrigt är det en rad frågor som ställs om föräldrarnas försörjningsmöjligheter, deras inkomster och arbetstider osv. samt en lång rad frågor om just kommunala alternativ inom barnomsorgen. Men när det gäller den viktiga frågan om alternativa barnomsorgsformer utifrån föräldrarnas önskemål, då hänvisar man till att man av utrymmesskäl inte kan utvidga svarsalternativen. Är detta respekt för föräldrarna till en kostnad av 3,5 milj.kr., statsrådet Lindqvist?